Herr talman! Budgetministern efterlyste ett större ansvar och ett annat debattläge. Jag vet inte om budgetministern lyssnade på ekonomiministerns inlägg tidigare i dag. Vi väntade oss att man från den borgerliga regeringens sida med glädje skulle peka på vilka borgerliga ideal man nu kunde genomföra. Men det har vi inte hört eller sett något av. I stället grälar man på den socialdemokratiska regering som avgick 1976 och grälar över det budgetalternativ som vi med våra begränsade resurser har lagt fram. Ni har lagt fram er andra budget, och det är den som i första hand skall granskas i dag. Vi har ställt tre frågor. 1. Hur skall ni klara upp att på två år ha skuldsatt de förvärvsarbetande med 17 000 kr. per person? 2. Investeringarna har gått ned med 30 96 på två år. Hur skall ni vända den kurvan? 3. Inflationen ligger nu på 13-14 96. Vilka konkreta åtgärder ämnar ni vidta för att få en annan utveckling till stånd? I stället för att ge er i kast med dessa problem ägnar ni dag efter dag åt en diskussion om vi skall ha 10 eller 11 kärnkraftsaggregat. Det kan vara intressant för mig som ägnar mig åt energifrågorna, men för landets ekonomi är det förödande. Jag förutsätter att ni har gjort en kalkyl över vad alla uppskov, kompromisser och uteblivna besked på energipolitikens område har kostat. Budgetministern efterlyste en mer faktamässig diskussion. Själv skulle jag vilja få en redovisning av de ekonomiska effekterna för Sverige av den brist på långsiktig energipolitik som vi nu upplever. Till slut, herr talman, konstaterar jag bara att först annonserar Olof Palme att socialdemokratins energipolitiska frågor kommer att ställas av mig i mitt inledningsanförande till de borgerliga partiledarna. När jag sedan kommer till denna punkt i mitt anförande försvinner herrar Fälldin, Bohman och Ahlmark i ilfart ut från kammaren. Kommentarer är överflödiga.
Herr talman! Några korta kommentarer till de tre huvudfrågor som Ingvar Carlsson ställde till mig. Svaren på frågorna finns i och för sig i budgetförslaget, och jag skulle därför egentligen kunna nöja mig med att hänvisa till ett studium av det. Låt mig ändå få säga följande: Hela inriktningen av den ekonomiska politiken är ju att förbättra konkurrenskraften, trygga sysselsättningen, dämpa inflationen och underlätta strukturomvandlingen av näringslivet. Genom detta kan man stimulera investeringarna. Det är riktigt att de ligger på en låg nivå och att de har gjort det inte bara i två år utan under en längre tid än så. Vi menar att investeringar stimuleras om det blir mera lönsamt för företagen att sälja varor och tjänster så att de får pengar att satsa på nya maskiner, marknadsföring osv. Vi arbetar på att dämpa inflationen, bl.a. genom skatteomläggningar, som bör medverka till att underlätta avtalsrörelsen och inte — så som har skett under gångna år — driva på utvecklingen i än snabbare takt. Vi arbetar på att nå fram till en balans i hela ekonomin och därmed på att reducera budgetunderskottet. Hela budgetförslaget betyder en oförändrad statlig konsumtion. Vi har uppnått detta genom att söka begränsa automatiska kostnadsökningar, omfördela, spara och ställa skärpta krav på rationaliseringar. En balanserad statsbudget, en låg inflation och en högre grad av investeringar i näringslivet uppnår vi inte förrän vi får mer av balans i hela samhällsekonomin. Det samlade förslaget från regeringen har den inriktningen.
Herr talman! Budgetministern gick helt förbi min fråga om de ekonomiska effekterna av att vi i dag inte har någon energipolitik och inte får något besked på energipolitikens område. Låt mig ange en siffra. De investeringar som har fått fortsätta på kärnkraftsområdet sedan den borgerliga regeringen tillträdde leder fram till en utgift på totalt 17 miljarder kronor. Nu ställer jag den enkla frågan till budgetministern: Är Sveriges ekonomi så stark att vi kan kasta dessa pengar i sjön? Det är nämligen innebörden i statsministerns besked att vi skall bygga dessa kraftverk färdiga men inte låta dem starta.
Herr talman! Den siffra som här har nämnts på 17 miljarder kronor skriver jag inte under på. Den kan Ingvar Carlsson och jag ägna en seminarieövning åt längre fram. Jag skall med stort engagemang delta i övningen och då ge ett underlag för en mer seriös debatt på den punkten.

Herr talman! Debatten i dag har i väldigt hög grad ägnats frågan om den kapitalistiska krisen och verkningarna av den. Norrbotten i dag är enligt min mening ett talande exempel på kapitalismens oförmåga att lösa problem. Jag kommer därför att ägna min taletid åt situationen i mitt hemlän. Norrbotten finns återigen på tidningarnas förstasidor. Sedan en tid tillbaka har situationen i detta län skakat om politiker och makthavare även utanför länets gränser. Det är inte på något sätt märkligt. Tusentals människor går arbetslösa. Tiotusentals deltar i omskolning och beredskapsarbeten. Varsel, inskränkningar, permitteringar och nedläggningar hotar att mångdubbla dessa arbetslöshetssiffror. Det är en dyster situation som Norrbotten befinner sig i. Det är en kris värre än den på 1930-talet. Men allt är inte entydigt svart i Norrbotten. Det börjar skönjas en begynnande kampvilja. Norrbottningarna demonstrerar och protesterar. — Vi har knutit näven i byxfickorna länge nog nu, det är dags att dra upp den och visa den, sade en ung norrbottning i ett radioprogram från Malmfälten häromdagen. Och näven visas. Politiska partier och fackliga organisationer har utarbetat program för utveckling av Norrbotten och dess näringsliv, norrbottningar demonstrerar som sagt, det tas mötesuttalanden och liknande. Dessutom kan man se en växande medvetenhet om att Norrbotten har en historia som är värd att återerövra, en kultur som måste få leva vidare. I dag klär norrbottningarna i ord vad man länge har känt. Man talar om den koloniala behandling som länet utsatts för och ställer bestämda krav om att nu få någonting i gengäld. den på ett väldigt fint sätt beskriver åtskilligt av det som jag skulle vilja förmedla från Norrbotten i dag vill jag här läsa den: talar om levande människor. Tysta fabriker talar om svikna förhoppningar. Tysta stationshus talar om andra tider. svarta berg där malmen skapat trygghet och framtid. Tåget går rika skogar ännu icke skövlade. Tåget går för att ge ett land ljus och kraft. stannar och tar stannar och fylls. och människor. Norrbotten ett u-land — en koloni. Tar man inte till i överkant när man beskriver situationen så? Svaret finns i rena, påtagliga fakta. I sekler har det gått transporter söderut med rikedomar från Norrbotten. Det började på 1300-talet med laxen, som var den första naturrikedom som herrefolk i söder intresserade sig för. Historien har därefter upprepat sig. Elkraft, skog och malm har hämtats till mångmiljardbelopp utan att Norrbotten fått mer än smulor tillbaka. Ett exempel som i dessa dagar är särskilt iögonfallande är LKAB. Detta företag gjorde under åren 1960-1976 en sammanlagd vinst på 7 250 milj.kr. före avskrivningar och skatt. Den ”företagsekonomiska ram” inom vilken Per Sköld, Statsföretags direktör, nu anser att Statsföretag kan ta samhällsansvar var således väl tilltagen.

Ett annat exempel på kolonial behandling är vattenkraften. Den elektricitet som hämtas från Norrbotten är värd ca 1,5 miljarder per år. Jokkmokk som är landets vattenkraftsrikaste kommun och svarar för 20 96 av landets energiförsörjning, är nu på god väg att förvandlas till landets största arbetsmarknadspolitiska problem. Men man kan också dra paralleller med kolonierna ute i världen på det kulturella planet. I skolorna har vi aldrig läst så särskilt mycket om Norrbottens historia. Det finns över huvud taget inte mycket skrivet om den. Vi har inte fått lära oss att känna stolthet över det som funnits inpå oss. Om vårarna har våra skolbarn sjungit och läst om vitsippor och blåsippor. En och annan har funderat över vad det egentligen är för fel på våra egna vårblommor. I fattiga kommuner har människor fått sig itutat att de kan leva kvar tack vare nådiga gåvor i form av skatteutjämningsbidrag.

Så grovt vågar ingen uttrycka sig i dag. Men i söndagens ledare i Dagens Nyheter hittar man liknande tankegångar: ”Det är inget orimligt krav att unga arbetssökande får vara beredda att röra på sig inom sitt eget land, inom sitt eget språkområde för att ta de arbetsmöjligheter som bjuds”, heter det. Jo då, det där skulle vi norrbottningar mycket väl kunna ställa upp på, om det inte vore så att Dagens Nyheter redan har tagit ställning för åt vilket håll i landet man då skall röra på sig. Dagens Nyheter skriver nämligen på tal om sysselsättningen i norr att ”det är fråga om en region där det alltid varit kärvt för nyetableringar” , och så beskärmar man sig över håglösa Kirunaungdomar som man sett i TV och som genom att inte vilja flytta hemifrån sägs försvåra arbetsanskaffningen. Ändå finns också Kiruna inom Dagens Nyheters språkområde. Många är förstås flerspråkiga — en annan kulturell egenart som länge har undertryckts — men det hindrar säkert inte unga arbetssökande söderifrån att klara sig där och klara sig bra, om det finns jobb. Det är alltså ungdomen som återigen är en begärlig exportvara. Knappt hade beskedet om de kraschade stålverksplanerna kommit förrän länsarbetsnämnden talade om att bussar skulle gå söderut med ungdomar som då skulle få tillfälle att se på jobb. När den första bussen gick fanns det en bild i tidningarna av dess passagerare. 30 tonåringar skulle till Stockholm för att börja jobba på sjukhus. Det var en upprörande bild. Och tydligen fattade också länsarbetsnämnden att sådana engagemang var utmanande, så nu har man övergått till att skicka arbetslösa mera enskilt. Det finns skakande skildringar av ungdomar som inte har klarat livet i Stockholm. I det senaste numret av Pockettidningen R berättar en flicka från Luleå om hur hon skickades i väg till Stockholm med 1 500 kr. i starthjälp till ett jobb som servitris på en hamburgerrestaurang. Hon klarade inte av sin nya situation och började använda narkotika. Så fick hon sparken från sitt jobb. Hon kom tillbaka till Luleå och arbetslösheten. Nu får hon kravbrev från länsarbetsnämnden på starthjälpen som skall återbetalas. Men det är ju nu ett ungdomens adelsmärke att få se sig om i världen. Det har förre AMS-chefen Bertil Olsson sagt. Vi har upplevt många kastningar i Norrbotten, senast under perioden 1973-1976. Och nu skyller alla på alla. Från socialdemokratiskt håll föredrar man att tala om den optimism som otvivelaktigt började spira i länet i början på 1970-talet, men man förtränger sitt ansvar för utflyttningarna under 1960 talet, för bristen på framtida planering inom de statliga företagen, för rovdriften i årtionden av råvarutillgångar, för bristerna i planeringen av Stålverk 80 och nedbantningen av dessa planer. På borgerligt håll ställer man parollen ” Norrbotten skall byggas upp” och berättar om alla de miljarder som den nuvarande regeringen satsat på att hålla sysselsättningen uppe i länet. Men man säger ingenting om hur man — i synnerhet från moderaterna — ständigt motarbetat en utveckling i Norrbotten. Och medan man tvistar om ansvaret så fortsätter flyttlassen att rulla. Orsaken till de nuvarande problemen ligger naturligtvis i ekonomins kapitalistiska karaktär. Det är storfinansen som alltjämt dirigerar spelet, och i regeringen sitter de personer som flyttar människor som pjäser på ett schackbräde. När Norrbottens Järnverk AB startade var det en seger för arbetarrörelsen i Norrbotten. Men det blev en nagel i ögat på storfinansen. Från början skulle NJA bara sälja sina produkter i Sverige. Detta blev förödande för NJA:s ekonomi. I mitten av 1950-talet hade järnverket lager av ett helt års tackjärnstillverkning, samtidigt som det i utlandet fanns ett skriande behov av just tackjärn. Men NJA fick inte sälja till utlandet. I stället tvingades järnverket sälja ut sitt lager till privata, svenska företag, som i sin tur sålde tackjärn till utlandet och gjorde höga vinster. Privatföretagen tjänade en enorm massa pengar och NJA förlorade lika mycket. När det sedan inte fanns någon som ville köpa tackjärn i utlandet fick plötsligt NJA tillstånd att sälja sina produkter även på utlandsmarknaden. I handelsstålutredningen, som ledde till bildandet av SSAB, står det klart angivet att NJA skall bli underleverantör åt de privatägda järnverken i Sydoch Mellansverige. De som återigen tvingas betala priset är de svenska skattebetalarna och Norrbottens människor som behöver jobb. För att klara Norrbotten ur det nuvarande läget krävs andra tag än den nuvarande regeringen är förmögen att ta. Det krävs en planmässig statlig industrialisering. Det krävs satsningar på vårdsektor och kulturliv. De enda godtagbara målen för politiken är full sysselsättning och stopp för avfolkningen.

En saga? En utopi? Nej, en fullt möjlig utveckling. Arbetslöshet och avfolkning är inga naturfenomen. Norrbottningarnas krav uttrycks på många sätt. Jag har nämnt demonstrationer, uttalanden och radiospel. Det finns också skrivna skildringar av hur människor upplever sin tillvaro. Jag har redan lånat litet ur skriften Norrbotten berättar. Den borde alla läsa. Där finns oerhört riktiga och viktiga skildringar av människors egna situationer. Jag skall sluta med ytterligare ett litet smakprov ur Norrbotten berättar. Rubriken för bidraget är Samtal med Patrik, fyra år, och det lyder: ”Patrik, vet du vad Norrbotten är? Njaa, det är så här att.

Herr talman! De senaste åren har ställt stora krav på samhället när det gäller åtgärder för att inleda och genomföra nödvändiga strukturomställningar i svenskt näringsliv. Den utdragna lågkonjunkturen tillsammans med minskad långsiktig efterfrågan på vissa basprodukter har lett till att sysselsättningen hotas i åtskilliga företag och branscher och sätter sin prägel på utvecklingen i många svenska regioner. Regeringens målsättning har varit och är att i första hand rädda jobben och hålla kvar livskraftiga delar av svensk industri. Landet har inte råd att mista ett enda företag som på sikt kan uppnå lönsamhet. Viktiga generella ekonomiskt-politiska åtgärder för att stärka näringslivets konkurrenskraft har vidtagits. Dessa har till viss del redan haft en positiv effekt och förbättringarna kommer att fortsätta. Det visar utvecklingen av vår export. I den situation som vårt land har hamnat i till följd av tidigare försummelser av den socialdemokratiska regeringen är det emellertid inte tillräckligt med dessa generella åtgärder. Större krav än någon gång tidigare i detta lands historia har därför kommit att ställas på industripolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Regeringens åtgärder har också lett till att jobben i stor utsträckning har kunnat räddas. Antalet sysselsatta i landet steg faktiskt under förra året, trots svårigheterna för industrin. Skall samhället klara sysselsättningsmålet samtidigt som vi förbättrar den regionala balansen och strukturerar om stora delar av industrin, kommer emellertid inte generellt verkande ekonomiskt-politiska åtgärder att vara tillräckliga. Staten och andra samhällsorgan som spelar med i näringspolitiken måste därför se över sina selektivt verkande instrument och göra sig beredda att använda dem effektivare än hittills. Sedan några år har den snabbaste tillväxten av förädlingsvärdet i industrin och också en icke obetydlig sysselsättningsökning kommit att äga rum i maskinindustri och elektroteknisk industri samt till viss del i den kemiska industrin. Det visar industriverkets analyser. Man kan med tillfredsställelse notera dessa inslag i Sveriges industriella utveckling, men man måste också konstatera att en sådan utveckling är karakteristisk även för andra länder i den industrialiserade världen, framför allt de stora exportländerna Västtyskland, Japan och Frankrike. Detta innebär att även våra traditionella konkurrenter kommer att söka sporra denna del av industrisektorn till ytterligare expansion för att kompensera nedgången inom andra delar av näringslivet. Det är därför angeläget att vi inte genom de industripolitiska satsningarna lägger alla ägg i samma korg. Vi måste även framgent ha en betydande bredd i vårt näringsliv och i vår industri. Den svenska industrin har f.n. efter ett par dåliga år en låg soliditet.

Mot bakgrund av ett brett utredningsunderlag, presenterat bl.a. av kapitalmarknadsutredningen och exportfinansieringsutredningen, kommer regeringen under året att ta ställning till frågorna om industrins långsiktiga finansiering. Industridepartementet avser också att inom kort presentera en utvärdering av Investeringsbankens nu tioåriga verksamhet. Regeringen har för övrigt redan beslutat öka bankens utlåningskapacitet genom en förstärkning av det egna kapitalet. En förbättring av finansieringen av export av större anläggningar och kapitalvaror är ett verksamt medel för att förbättra den kvalificerade verkstadsindustrins konkurrenskraft på den internationella marknaden. Inriktningen mot kvalificerade verkstadsprodukter gör att stora projekt kommer att bli allt vanligare inslag i den svenska exporten. Detta gäller för utvecklingen av nya produkter och system, men framför allt vid projektering och leverans. Nyckelfärdiga anläggningar och hela produktionsprocesser kommer att svara för en växande del av den svenska exporten. Vi har redan sett några exempel på det under den senaste tiden. Bofors fabriksbygge i Iran och LM Ericssons stora projekt i Australien och Saudiarabien är ur den synvinkeln intressanta och lovar gott för framtiden. Man bör i det här sammanhanget inte heller glömma bort de mycket stora byggnadsprojekt som svenska byggnadsentreprenörer har utfört utomlands under senare år. Till detta kommer också försäljning av avancerad teknologi, där kunnandet spelar större roll än det rent apparatmässiga inslaget i exporten. Jag tänker här t.ex. på systemet för elkraftöverföring. Alla dessa projekt ställer höga krav på samordningsinsatser och projektledning, och de drar också ofta mycket stora kostnader för anbudsgivningen. På samma gång ökar riskerna för att försäljningen — som ofta är mycket långsiktig — inte skall ge det avsedda resultatet. Som ett led i en mer långsiktig näringspolitik kommer regeringen att se över dessa frågor och undersöka i vilken mån insatserna här behöver förstärkas. Detta är ett strategiskt område för den svenska exportindustrin i framtiden. I många av de allra största verkstadsföretagen arbetar man f. n. på stora utvecklingsprojekt som har påtaglig framtidsinriktning. I den nyligen till riksdagen överlämnade handelsstålspropositionen föreslår jag att STU får studera de långsiktiga tekniska möjligheterna att utveckla nya metallurgiska processer som är bättre anpassade till de svenska råvarorna och den svenska industristrukturen. Det är ett exempel på hur utvecklingen går vidare mot mer avancerad teknik. Man kan i det här förloppet se en klar tendens mot allt större enskilda utvecklingsprojekt. Detta beror på att satsningarna blir större i sig själva men också på att effekterna av insatserna blir större och påverkar produktionssystemet mer genomgripande än tidigare. För enskilda företag kan detta betyda att samarbete måste organiseras, bl.a. beträffande de mindre företagens och underleverantörernas medverkan i exportprojekt av den här karaktären. Den hjälp staten ställer upp med i olika sammanhang måste också anpassas till de nya utvecklingstendenserna. Vi kommer alltså att i den fortsatta näringspolitiska planeringen ta upp de här frågorna till närmare prövning. Den näringspolitik som regeringen bedriver har av en del debattörer karakteriserats som en krispolitik och av andra som en subventionspolitik. Det är riktigt att den allra största delen av de olika statliga insatserna går till s.k. krisbranscher. Det gäller varven, stålindustrin, tekoindustrin etc. Inriktningen har dock hela tiden varit klar och medveten. Det har gällt att bevara de delar av de krisdrabbade branscherna och företagen som har en långsiktig överlevnadsmöjlighet och att göra det på samma gång som kapaciteten inom resp. industrisektor minskas så att en anpassning till vad som är möjligt att marknadsföra och sälja kommer till stånd. Politiken, som vi bedrivit den, har definitivt inte varit någon subventionspolitik utan en medveten strävan till anpassning av industristrukturen till nya förhållanden, med hänsynstagande till effekter på sysselsättningen och på näringslivet i enskilda orter. Det allmänna efterfrågeläget för svenska industriprodukter har dock medfört att den positiva delen av industriomvandlingen — nämligen det tillskott av expansion och ökad sysselsättning som bör kompensera för neddragningar i vissa sektorer — har varit mycket svag. Regeringens näringspolitik syftar självfallet till att åstadkomma en draghjälp för de expansiva sektorerna, samtidigt som förändringen i de svagare delarna i industrin och näringslivet inte bör bli panikartad, med samhällsekonomiskt sett olönsam utslagning av kapacitet när det gäller både personal och anläggningar. Det här är en besvärlig avvägning, men den är ofrånkomlig i det konjunkturläge vi nu befinner oss i. De problem som vi upplever i Sverige f. n. är inte unika. Många andra länder har samma svårigheter, och vissa av de mindre industrinationerna befinner sig i en situation som är identisk med den svenska. Draghjälpen från de stora ekonomierna är inte tillräcklig. Och den egna industrin dras med överproduktion och avsättningssvårigheter. I spåren följer då tendenser till protektionism och etablering av olika slags handelshinder. Detta är utan tvivel en oroande utveckling, eftersom Sverige av princip, men även av nödtvång, är utpräglat frihandelsvänligt. Vi har allt att vinna på ett fritt varuutbyte mellan länderna. Det existerar också ett slags protektionism som tar sig uttryck i att olika länder subventionerar sina egna industrier. Ser man sig om i världen finner man att det existerar många olika sätt att inom ramen för frihandelsavtal hålla egna företag om ryggen. Under den senaste tiden har vi haft åtskilliga tillfällen att konstatera detta. Ett sätt är naturligtvis den offentliga upphandlingen. Sveriges system med en helt öppen offentlig upphandling är fullständigt unikt. Om jag får sammanfatta mina synpunkter på industripolitiken sådan den ter sig ur de handelspolitiska perspektiven, vill jag betona att det branschinriktade stödet till svenska företag syftar till omstrukturering som en följd av den ändrade situationen på vår marknad. Målet är att företagen, efter de tidsbegränsade stödåtgärderna, skall ha uppnått lönsamhet i den förändrade marknadssituationen. Genomgående är våra industripolitiska stödåtgärder tidsbegränsade. Vi bedriver en aktiv regionalpolitik, som inte skiljer sig från motsvarande åtgärder i andra länder. En skillnad kan måhända vara att vi hårdare än andra strävar efter regional balans, något som dock inte påverkar andra länder men som är ett övergripande mål här i landet, ett mål varom det råder politisk enighet. Den svenska näringspolitiken inriktas vidare på att genomföra nödvändiga strukturförändringar i en socialt acceptabel takt. Strukturförändringarna medför minskning av sysselsättningen i några särskilt utsatta branscher, t.ex. varven, tekooch stålindustrin. Genom att medverka till neddragningar tar vi vår del av ansvaret för att anpassa produktionskapaciteten i industrivärlden och i Europa till minskningen av efterfrågan. Vi bidrar inte till att exportera arbetslöshet, vi tar vår del av den tunga börda som den nuvarande konjunkturutvecklingen har medfört. I debatten, bl.a. utomlands, har det presenterats en siffra på 26 miljarder kronor, som sägs utgöra den svenska subventioneringen av näringslivet. Här har man då adderat på ett fullständigt felaktigt sätt, som i verkligheten saknar all grund. I summan ingår t.ex. stödet till teknisk forskning och utveckling, stöd till energibesparande åtgärder inom näringslivet, regionalpolitiskt stöd m.m. Av den sammanställning som åberopats består 17 miljarder kronor av helt normala lån och lånegarantier, som f. ö. sträcker sig ett flertal budgetår framåt. Av resten utgör den större delen aktieägartillskott, dvs. utökning av kapitalet i företag som har staten som ägare eller meddelägare. Kritik har från vissa EG-länder under de senaste månaderna riktats mot svensk export av spånskivor. Kritiken har i första hand riktats mot det statliga skogsföretaget ASSI, som sedan år 1976 driver en stor spånskivefabrik i Laxå. Den torde f. ö. vare Europas modernaste. Några statliga subventioner eller lån har inte givits till Laxåfabriken. ASSI har med egna medel och genom vanlig upplåning på den allmänna marknaden finansierat anläggningen. Inga statliga lokaliseringslån eller andra statliga medel har givits till Laxåanläggningen sedan dess start. Kritiken mot Sverige grundar sig alltså på missförstånd och bristfälliga informationer. Från regeringen kommer vi att se till att våra handelspartner blir upplysta om de rätta förhållandena. Sverige har ett betydande invandringsöverskott. Det förhållandet bidrar till att ambitionsnivån för att skapa nya arbeten måste sättas högt. Det borde i och för sig mana till en viss försiktighet från våra närmaste grannar vad gäller omdömen om vår industripolitik. Sysselsättningsutredningens verksamhet, som har åberopats tidigare här i debatten, grundas på målet arbete åt alla, ett begrepp som har varit föremål för en intensiv debatt. Det är ett begrepp som, om man skall ge det en reell politisk innebörd, betyder att vi har kravet på oss att under 1980-talet skaffa fram 400 000 nya jobb i vårt land. Jag har med växande förvåning kunnat notera den socialdemokratiska kritiken mot detta mål. Det verkar som om socialdemokratin inte längre känns vid målsättningen arbete åt alla. Jag beklagar detta. Jag tycker att det är att alltför lättvindigt resignera inför dagens svårigheter. Man har valt att i tid och otid attackera främst centerpartiet för att vi tog sysselsättningsutredningen på allvar, för att vi har en långsiktig målsättning i vår näringspolitik. Vi har kunnat notera samma inslag i debatten här i dag. Effekten hos en bred allmänhet av denna debatt måste ju bli att den socialdemokratiska kritiken mot — eller det onyanserade skället på, skulle jag vilja säga — utredningens målsättning uppfattas som om socialdemokraterna inte anser det viktigt att skapa ny sysselsättning här i landet. Det vore välgörande, om vi här i dag kunde få ett besked från den socialdemokratiska oppositionen om dess inställning till dessa viktiga framtidsfrågor, som gäller sysselsättningen och tryggheten och som ligger till grund för den industrioch näringspolitiska aktivitet som vi bedriver. Jag förmodar att dessa frågor liksom andra på det näringspolitiska området skall lösas med hjälp av undermedlet strukturfonden. Det är en innovation som vi nu har diskuterat här i kammaren under ett år. Den skall liksom andra socialdemokratiska förslag finansieras med ökade pålagor på produktionen, i ett skede när näringslivet har ytterst svårt att hålla sysselsättningen uppe. Enligt det socialdemokratiska förslaget skulle de fackliga organisationerna ha huvudansvaret för fondernas verksamhet, vilket innebär att samhället skulle avstå från kontrollen över strukturförändringarna i framtiden till förmån för den ena av arbetsmarknadens parter. Det är naturligtvis ett system som man kan tänka sig, men min fråga till oppositionens företrädare är i dag: Vart tar egentligen den politiska demokratin vägen med dylika förslag? Hur skall man kunna klara ansvarsfördelningen i samhället, som vi ändå som parlamentariker måste vara angelägna om att upprätthålla inom strikta och konsekventa gränser? Vill verkligen de fackliga huvudorganisationerna LO, TCO och SACO/SR ha ansvaret för de övergripande bedömningarna också av politisk natur, som normalt borde ligga på politiskt valda församlingar och organ? Om facket tar över ansvaret för att genomföra strukturförändringarna i näringslivet uppstår också risk för intressekonflikter mellan organisationerna och lojalitetskonflikter i förhållande till medlemmarna. Det här är alltså en principiellt, ur demokratisk synpunkt mycket diskutabel konstruktion, och innan man går vidare i utskottsbehandlingen borde det var angeläget att få slå fast hur socialdemokratin egentligen ser på denna konstruktion i relation till vårt demokratiska samhällssystem. Ett nytt inslag i debatten är att man allt oftare hör socialdemokraterna falla in i den onyanserade kritiken att näringspolitiken går ut på att planlöst sprida pengar och hålla företagen under armarna i onödan. Det är också något som det vore angeläget att få klara ut innan man går vidare i den industripolitiska och näringspolitiska debatten. Jag tror i själva verket inte att ansvariga företrädare för oppositionen vill instämma i den här kritiken, men jag möter den tyvärr ganska ofta ute i landet. Det är en i verklig mening blandad kör som kritiserar regeringens ansträngningar att i första hand slå vakt om jobben. Jag är dock övertygad om, herr talman — och jag har fått många belägg för det — att de anställda, kommunerna och företagen är angelägna om att regeringen fortsätter sitt konstruktiva arbete för att slå vakt om sysselsättningen.

Herr talman! Nils Åsling talar om regeringens aktiva regionalpolitik och strävan efter regional balans och säger att om dessa saker råder det politisk enighet. Jo då, om innehållet i de orden råder det visst enighet, men för att nå den här regionala balansen krävs det enligt vår mening annat än vad som hittills har gjorts. Vi menar t.ex. att den s.k. företagsekonomiska filosofin, som är så utbredd, nu måste vädras ut och ersättas, så att den totala samhällsekonomiska kostnaden blir avgörande för insyn i och bestämmanderätt över företagen, för samhällsplanering och för lokaliseringspolitik. För Norrbottens del måste man dessutom, efter att ha lyssnat på Nils Åsling, efterlysa effektiva, konkreta åtgärder från regeringens sida för att utveckla den statsägda delen av länets näringsliv. Planerna på Stålverk 80 har ju nu definitivt grävts ner i den sandlåda som är det enda som minner luleåborna om de stolta planerna. NJA har genom beslutet om SSAB blivit en bit av en koncern där det enskilda kapitalet har ett avgörande inflytande, och det kapitalet stöds också av den borgerliga regeringen. LKAB:s kris är omvittnad, men ännu hör vi inte någonting om några konkreta, i längden effektiva lösningar. Inom skogsindustrin presenteras det visserligen utvecklingsplaner, men åtgärderna dröjer. Det är också känt hur krisen vid de statliga företagen slår på andra områden. Byggnadsarbetarna i norr upplever en arbetslöshet som är nära tre gånger så stor som i övriga landet — f. ö. ett problem som jag får anledning att återkomma till redan i morgon, eftersom jag har ställt en fråga om det. I handel och annan serviceverksamhet återverkar krisen hårt. Svårigheterna, i synnerhet för ungdom, att få jobb är kända. Industriell utveckling talar Nils Åsling om. Det är naturligtvis — och det menar också vi — en avgörande bit i en landsändas utveckling, men det finns också aktuella och riktiga krav när det gäller att stärka den s.k. offentliga sektorn och att satsa på länets kulturliv. Även sådan anser vi borde ingå i ett statligt utvecklingsprogram.
Herr talman! Eivor Marklund ifrågasätter om vi vidtagit effektiva åtgärder i Norrbotten. Under den tid den nuvarande regeringen har haft ansvaret för utvecklingen i Norrbotten har en rad åtgärder initierats där. Tyvärr — jag har haft anledning att säga det tidigare — drabbar den internationella konjunkturnedgången Norrbotten liksom övriga delar av Sverige, men den slår ännu hårdare i Norrbotten, eftersom vi där är mer ensidigt beroende av t.ex. malmbrytningen — en bransch som har drabbats mycket hårt av den internationella marknadsutvecklingen och överkapaciteten inom stålindustrin. Vi tänker fortsätta detta arbete för att slå vakt om och öka sysselsättningen i Norrbotten och begränsa den olyckliga arbetslösheten. De åtgärder som initierats där — det gäller inte minst de statliga företagen — kan dock inte avskärmas från marknadsutvecklingen. Man kan helt enkelt av finansiella skäl inte producera hur mycket malm som helst och lägga på lager. Vi måste alltså hitta en anpassning, och det blir då att försöka differentiera näringslivet. Där har åtgärder satts in för att begränsa Norrbottens ensidiga beroende av vissa basnäringar. Detta är ett långsiktigt arbete, och det tar tid innan det ger något resultat, men jag har tidigare haft anledning försäkra Eivor Marklund att vi är beredda att satsa alla resurser vi kan disponera för ändamålet på att försöka bygga upp sysselsättningen i Norrbotten långsiktigt. Sedan reagerar jag emot att Eivor Marklund säger att man genom att NJA nu har gått in i SSAB därmed har privatiserat NJA. Detta är ju inte vad som har skett, utan man har bildat ett bolag gemensamt med de privata företagen, där staten har det avgörande inflytandet. SSAB:s primära uppgift är att stärka de tre befintliga handelsstålsföretagen. Min övertygelse är att av de tre företagen är det NJA som får den största nyttan av att SSAB har kommit till stånd.
Herr talman! Låt mig då försöka ta emot Nils Åslings svar på ett positivt sätt.

Debatten om SSAB:s och NJA:s möjligheter att verka på ett effektivt sätt inom den koncernen i fortsättningen lär vi få anledning att komma tillbaka till, eftersom det ligger en proposition om detta på riksdagens bord.
Herr talman! Jag tror inte, Eivor Marklund, att man får ökad effekt bara genom att svepa samman allt i en enda stor organisatorisk apparat, låt oss säga i ett enda Statsföretag i Norrbotten. Jag tror att man även i Norrbotten behöver samspelet mellan enskilda, statliga och kooperativa företag för att kunna uppnå maximal effekt när det gäller ekonomisk utveckling och sysselsättning.

Herr talman! Jag tror herr talmannen är införstådd med mig när jag säger att det är ganska hopplöst för mig att efter att ha avlyssnat en debatt på tre fyra timmar, där man klagat på den gamla regeringens hantering av den ekonomiska politiken, och som i hög grad medansvarig för denna politik försöka försvara mig på de 15 minuter som står till mitt förfogande. Att lägga till rätta alla de beskyllningar jag har tvingats avlyssna är lika omöjligt. Det är nästan frestande att avstå från detta inlägg, men för att inte mista i respekt för kammaren skall jag ändå säga några ord. Jag skulle helt enkelt vilja till kammarens protokoll läsa in de årsresultat i ekonomiskt avseende som vi nu kan avläsa för 1977, det kalenderår under vilket regeringen har att ta det hela och fulla ansvaret och inte gärna kan skylla på andra. En snabb redovisning av detta ger vid handen att bruttonationalprodukten, dvs. våra gemensamma tillgångar, har tappat i värde med 2,5 96. Det är det negativa utslaget av vad vi tidigare betraktat som tillväxt. Industriproduktionen har gått ner med 4,5 96 och den privata konsumtionen med nära 1,5 96. Industrins investeringar har doppat ner med den mycket oroande siffran 15 96. Bostadsbyggandet har sjunkit med 9 96 , och exporten har tappat 2,5 96. Bytesbalansen visar en förlust på 16 miljarder. I denna bedrövliga katalog med alla negativa förtecken finns visserligen ett enda plus, men det gör inte precis situationen ljusare: vi har haft en allmän prisstegring på 13 96 och en prisstegring när det gäller dagligvarorna på 17 96. Vi har ett budgetunderskott på 33 miljarder för innevarande år, och budgetministern räknar i sin prognos med att den utvecklingen kommer att fortsätta nästkommande år. Jag har lagt märke till att både budgetministern och ekonomiministern herr Bohman i sina inlägg har försökt reducera intrycket av denna oroande siffra genom att i resonemanget föra in något som de kallar för den konsoliderade sektorn. Man säger: Vi har ju ett kollektivt och kommunalt finansiellt överskott på ca 4 miljarder, och vi har en uppsparing i AP-fonderna på 15-16 miljarder. Om man tar hänsyn till detta är det i själva verket riktigt bra ställt med statsfinanserna. Vi vet att det här s.k. kommunala finansiella överskottet aldrig i tiden kan få någon beröring med herr budgetministerns undereller överskott.

Hela denna diskussion om den s.k. konsoliderade sektorn är således ett försök att slå blå dunster i ögonen på folk och resonera bort den verklighet som är lika naken och besvärande som den framstår.

Håll detta ifrån den praktiska verkligheten! Överlåt, herr Mundebo, som den praktiska karl jag ändå hoppas och tror att herr Mundebo är, denna höga nationalekonomiska filosofi till den speciella vetenskap som exercerar med sådana ting. Tag inte in det här i ett allvarligt samtal om budgetunderskott! Herr Mundebo får skaffa dessa pengar till sista kronan alldeles oavsett vad som sker på övriga fronter inom samhällsekonomin. Det mest beklagliga och oroväckande i den här katalogen över problem är den kraftiga nedgången i industriinvesteringarna, en utveckling som enligt finansplanen tyvärr fortsätter i samma takt under 1978. Var är, herr talman, den initiativkraft, den förtröstan på framtiden som så generöst utlovades bara vi fick en borgerlig regering? Det är ovedersägligen på det sättet att under den socialdemokratiska regeringens tid, då ni så flitigt och energiskt kritiserade oss för likgiltighet gentemot näringslivet och för byråkratisk klåfingrighet gentemot företagen, då trodde ändå företagen på framtiden. Vi hade varje år, med vissa variationer, stadigt ökande investeringssiffror — en tro på framtiden som man i dag saknar. Det andra i särsklass bekymmersamma problemet är det stegrade underskottet i vår bytesbalans. Inte heller på den punkten redovisar regeringen något tecken på ändring i den bedrövliga färdriktningen. Även för 1978 visar regeringens prognos på ett fortsatt underskott av samma storlek eller snarare något större. Vi behöver under 1978 ta upp utlandslån av samma omfattning som under det gångna året. Det är till ytterlighet oroväckande med hänsyn till att nationen förr eller senare måste göra rätt för sig och betala sina lån, förutom att varje ny årsupplåning drar på oss en räntebetalning som ytterligare försvårar situationen. Jag begär självfallet inte att den här frågan skall ordnas genast. Det är omöjligt. Regeringen har kört oss så långt ut i det ekonomiska träsket att det kommer att behövas åtskilliga år för att vi skall kunna ta oss upp igen. Men vad man kan fordra av regeringen är en ekonomisk politik som visar att färdriktningen ändras, så att man kan se slutet på den bedrövliga väg som vi nu är inne på. Till allt detta kommer den rekordinflation som regeringen har ansvaret för och som föranlett ett läge med en långt gående avmattning i vår interna aktivitet inom landet. En ökad arbetslöshet, hur bedrövlig en sådan än är, framstår som ett ganska sannolikt perspektiv. Jag har all respekt för vårt energiska arbetsmarknadsverk, som försöker göra det bästa möjliga av situationen. På den punkten vill jag inte heller anklaga regeringen, men alla de olika slagen av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter i form av utbildningsbidrag, äldrestöd och sysselsättningsbidrag till kommunerna får inte, även om de är nödvändiga i dagsläget, bli permanenta inslag i vårt klimat på den svenska arbetsmarknaden. Herr Åsling inflikade i sitt senaste inlägg med den finurliga debatteknik som han har — jag tycker inte att den passar riktigt här i kammaren — en fråga: Vill inte socialdemokratin skapa ny sysselsättning? Frågan hängde i luften. Jagtyckte den var för primitiv för att jag skulle förbruka de fattiga minuter jag har till förfogande genom att svara på den. Man kan fråga sig hur dagens debatt skulle ha varit om en socialdemokratisk regering skulle ha gjort sig skyldig till den långa rad av missgrepp som resulterat i den negativa redovisning som jag inledde mitt inlägg med. Jag är alldeles övertygad om att i ett sådant fall den borgerliga oppositionen, bestående av såväl partiledare och riksdagsmän som olika slag av språkrör, skulle ha varit fylld av indignation. En våldsam kritik skulle vi ha fått uppleva varje dag. Vi har från vår sida velat begränsa kritiken till vad som är absolut nödvändigt. Jag erkänner vår underlägsenhet i propagandaresurserna, men det är en orättvisa som vi utanför det här huset — och för all del för dagen även inne i det — får försöka vänja oss vid. I försöken att försvara det misskötta fögderiet talar man om den internationella lågkonjunkturen. Det är felaktigt att göra det, när det gäller fjolåret. Nedgången i internationell konjunkturutveckling hade vi 1974 och 1975, och då klarade vi oss bra här hemma i Sverige. Under 1977 har man iden industrialiserade världen haft en tillväxt på 3,5 96, och prognosen för 1978 — utanför våra gränser — innebär en tillväxt på 4 96. I vårt land hade vi under fjolåret en tillbakagång på 2,5 96, och vi tvingas — om vi skall tro herr Bohmans finansplan —-att finna oss i den nedpressade standarden även under 1978. I den här serien av bortförklaringar av sitt misslyckande på den ekonomiska politikens område talar man gärna om det höga löneläget. Det har varit inslag också i dagens debatt av den innebörden. Den slutsatsen är felaktig. Det löneläge vi har är ett resultat av den fria arbetsmarknadens fria förhandlingar. Om jämförelsen är till de svenska företagens nackdel under 1975 och 1976 så är den till svenska företagens fördel under tidigare år på 1970-talet. Utvecklingen för dagen på lönesidan kan inte betraktas som internationellt oroande. Man glömmer dessutom bort de speciella fördelar som svensk industri har vid en relativ jämförelse med omvärlden —bl.a. iden liberala företagsbeskattning som vi tillämpar och i det förhållandevis låga energipris som vi ännu så länge har i det här landet. Vi skulle inte ha sålt mer järn, mer stål, mer malm, mer tekovaror eller mer massa om vi skulle ha uteslutit lönehöjningarna under 1976 och 1977. Jag tror att herr Åsling ger mig rätt i detta. Om vi slaviskt skulle ha följt utvecklingen i Västtyskland, Frankrike eller England hade situationen på dessa ansträngda områden inte varit annorlunda. Nu låter man många gånger de här besvärliga områdena bli representativa för hela det svenska näringslivet. Dess bättre är de inte det. Men ser man sig omkring i den svenska företagsamheten på övriga avsnitt av näringslivet får man inte intrycket att det är löneutvecklingen i Sverige som håller på att göra det besvärligt för de svenska företagen. Herr Bohman nämnde i ett inlägg att om man jämför Englands löneläge med vårt får man sätta siffran 42 för England. Jag utgår från att man då skulle ha siffran 100 för Sverige. Är det någon som kan erinra sig att man inom de här jämförbara besvärliga näringsgrenarna — låt mig säga järnoch stålområdet — lever synnerligen lysande i England på grund av detta dåliga löneläge? Tvärtom! I det största engelska stålföretaget har man enorma förluster f. n. Det är andra skäl som ligger bakom detta, och jag har tyvärr inte tid att i sedvanlig ordning berätta om det. Jag tillåter mig bara att göra detta konstaterande. Mot bakgrund av att vi nu har ett underskott på 16 miljarder kronor om året i vår balans vill jag säga några ord om den valutakostnad på ungefär samma belopp som vi har att dras med för att importera vår olja, i allt väsentligt från arabländerna. Inför perspektivet att vi har att räkna med troliga prisstegringar och vittgående miljöförstöringar genom oljeimporten är dagens kärnkraftsoch energidebatt absolut omöjlig att förståndsmässigt begripa. Regeringen har blivit helt handlingsförlamad — det ordet har använts tidigare i debatten, och jag vill understryka detta. På grund av att centerpartiledaren i den senaste valrörelsen gick ut med en religiös trosvisshet som förmodligen i dag gör honom helt blockerad för argument befinner vi oss i den situation som Ingvar Carlsson beskrev i sitt inlägg. Och det accepterar det moderata partiet och folkpartiet! Även om man av och till försöker pipa till, händer det ingenting. Det är en väldig kapitalförstöring, månatligen och för framtiden, som äger rum på grund av handlingsförlamningen i denna för svensk industri och svenskt näringsliv enormt viktiga fråga. Mycket av nedgången i industriinvesteringarna härleder sig bl.a. från den saken.

Herr talman! Gunnar Sträng säger att det är en hopplös uppgift att försvara den gamla regeringen på 15 minuter. Vi har naturligtvis all förståelse för det. När det gäller den ekonomiska utvecklingen vill jag be Gunnar Sträng att analysera vad som ligger bakom nedgången i industriproduktionen med 4,5 96. Gunnar Sträng försökte inte göra någon som helst analys av detta, med undantag för en polemik mot föregivna yttranden beträffande löneutvecklingen. Det är ingen här, antar jag, som angivit löneutvecklingen som det avgörande i sammanhanget. Det är den totala kostnadsutvecklingen här i landet som är avgörande — lönerna är bara en komponent i den. Kostnadsutvecklingen påverkas av ett antal faktorer. Det är ändå ofrånkomligt att konstatera att kostnadsutvecklingen här i landet påverkat vår svenska industris konkurrensförmåga. Det är likaledes ofrånkomligt att konstatera att denna kostnadsutveckling har sin rot i en bristande ekonomisk-politisk vaksamhet under tidigare år. För den har också Gunnar Sträng en del av ansvaret. Mot denna bakgrund av förluster i marknadsandelar och bristande konkurrensförmåga får man också se nedgången i industriinvesteringarna. Det finns här ett samband som är otvetydigt och ofrånkomligt. Jag tror inte att Gunnar Sträng tar på allvar den kommentar han själv här gjorde, nämligen att företagen trodde mer på framtiden under den gamla regeringens tid. Slutsatsen skulle alltså vara: Under den gamla regeringens tid bemästrade man den internationella konjunkturutvecklingen på ett sätt som inte den nya regeringen gjort. Fullt så mäktig var sannolikt inte den gamla regeringen att den hade något avgörande inflytande på den internationella konjunkturutvecklingen, som ändå varit avgörande för utvecklingen här. Gunnar Sträng talade om att vi sannolikt inte hade sålt mera stål eller massa om vi haft en annan kostnadsnivå. Men varför undviker Gunnar Sträng att tala om bearbetade varor, som är ett växande inslag i vår export, och om verkstadsindustrins konkurrensförmåga? De kalkyler vi gjort i finansplanen visar att bytesbalansen skulle vara 8 miljarder bättre om vi hade haft en kostnadsnivå som var jämförlig med den i vår omvärld. Betvivlar Gunnar Sträng den siffran och i så fall på vilka grunder? Det är en central fråga i detta sammanhang. Gunnar Sträng reagerade mot min debatteknik och ville alltså inte ta upp frågan om den långsiktiga målsättningen för näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken — 400 000 nya jobb och arbete åt alla. Jag beklagar detta men jag vill samtidigt påpeka att det inte är jag som har fört in den frågan i debatten. Gunnar Strängs partiledare och partivänner har tidigare i dag talat om detta, och det är kanske från den synpunkten förklarligt om jag vill ha ett klarläggande av var socialdemokratin står i den frågan. Socialdemokratins kritik mot framför allt centerpartiet kan ju komma att tolkas så att man ifrågasätter de långsiktiga sysselsättningspolitiska målen.
Herr talman! Nej, Gunnar Sträng, det är ingalunda så att det i själva verket är riktigt bra ställt med statsfinanserna. Det finns tvärtom betydande problem, och de redovisas också klart och uppriktigt i budgetförslaget och i de olika kommentarer som vi har gjort om det. Det finns ingenting av blå dunster i den redovisningen — den präglas av stramhet.

Vi gör också den redovisningen, och vi följer därmed de rekommendationer som exempelvis OECD och Valutafonden har gjort. Vi gör alltså en redovisning av det slag som sker i andra länder, och därigenom får man en klarare och mer nyanserad bild av den offentliga ekonomin. Men också den bilden inger bekymmer, och det säger vi också klart ut. Budgetunderskottet säger alltså inte att allt är bra ställt. Men jag menar att budgetunderskottet är försvarligt och acceptabelt i det konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Ett mindre budgetunderskott skulle varit möjligt att uppnå, men då hade vi fått ha lägre ambitioner när det gäller sysselsättningen och den sociala tryggheten. Arbetet är inriktat på att nå mer balanserade statsfinanser, och på flera ställen i budgetförslaget sägs också att det finns behov av en statsfinansiell restriktivitet och att behov därav också torde finnas under de närmaste åren. Skulle jag låna pengar, skulle jag kanske inte heller göra det på villaområden utan på vad näringslivet och samhällsekonomin ger oss och på att förbättra konkurrenskraften i det svenska näringslivet. I budgetförslaget och i den ekonomiska politiken ligger också en rad åtgärder just för att förbättra konkurrenskraften i svenskt näringsliv. I det socialdemokratiska förslaget ligger en rad konkreta förslag som skulle riskera att minska konkurrenskraften och äventyra sysselsättningen. Till sist vill jag notera att budgetunderskottet enligt det socialdemokratiska alternativet inte skulle bli väsentligt annorlunda än enligt vårt alternativ. Visserligen försöker man ge intryck av att man har uppnått ett bättre resultat, men granskar vi närmare de olika förslagen finner vi att det är ingen nämnvärd skillnad mellan de båda alternativen. Vi nödgas alltså för det kommande budgetåret att arbeta med en budget som har väsentligt större utgifter än inkomster, vilket av de två alternativen vi än skulle välja. Skillnaden är den att om vi följde det socialdemokratiska receptet så skulle vi ta väsentligt större risker för sysselsättningen under det kommande året.

Herr talman! Mitt svar till herr Åsling är att tidsnöden av kända skäl är sådan att jag inte kan stå här och presentera analyser, även om det skulle tilltala mig mycket — det vet var och en som haft möjligheter att följa mitt arbete i kammaren under åren. Jag får nöja mig med att servera slutsatserna av analyserna. Jag kan tala om för herr Åsling att den på alla strategiska ekonomiska avsnitt nedåtgående trend som jag redovisade är ett resultat av den politik regeringen fört under 1977. Naturligtvis är den rekordstora inflationen med vad den inneburit för den rent interna köpkraften en av orsakerna i detta. Så mäktig var inte regeringen, säger herr Åsling, att den kunde påverka den internationella konjukturen. Det kan jag väl hålla med honom om. Men jag harju talat om för honom att den internationella lågkonjunkturen hade vi när socialdemokratin med stor framgång svarade för regerandet här i landet och då lyckades särskilja oss från den internationella lågkonjunkturen. Under 1977 och 1978 har vi inte haft någon internationell lågkonjunktur, om vi skall tro på de siffror som ni redovisar i er egen finansplan. Men nu skiljer vi ut oss med en bottenkänning på varje strategisk ekonomisk sektor. Det är det som är det uppseendeväckande. Till herr Mundebo vill jag säga att det budgetunderskott han serverat enligt min mening icke är försvarligt. Vi har redovisat ett alternativ som innebär ett 6 miljarder kronor lägre underskott. Naturligtvis skulle man kunna önska ett mer radikalt ingripande, men vårt förslag innebär en klar anvisning om en förändrad färdriktning. Sedan får man fortsätta på den vägen för att så småningom komma fram till en vettig finanspolitik. Om jag har någon halvminut kvar vill jag fortsätta där jag slutade mitt första anförande, nämligen med frågan om energiförsörjningen. Vi använder i dag stora delar av den importerade oljan för att värma upp våra bostäder. Det råder väl inget tvivel om att den oljan kan ersättas med elenergi. De 16 miljarder kronor vi i dag betalar för oljeimporten kan bringas ned avsevärt, till båtnad för bytesbalansen och för att komma till rätta med den bedrövliga utlandsupplåning som vi håller på med, om man får ett starkare inslag av egna försörjningskällor när det gäller energiproduktionen. Vi skulle därigenom dessutom komma dithän — jag är alldeles övertygad om det — att ett fullföljande av det energiprogram som antogs av en så stor majoritet i denna riksdag 1975 skulle bli en impuls till att förbättra den så genant låga investeringsaktiviteten i svensk industri.

Herr talman! Herr Åsling hade oförsiktigheten att nämna mig vid namn och uppkallade mig därför till replik. Jag förstår att herr Åsling på något sätt rides av maran när han hör talas om de 400 000 nya jobben. Jag misstänker nämligen att det var han som hittade på det där. Liksom herr Fälldin har sin kvarnsten om att avskaffa kärnkraften till 1985, har herr Åsling sin kvarnsten om de 400 000 nya jobben. I braskande annonser, affischer och valtal kunde vi se och höra att det skulle bli 400 000 nya jobb bara centern fick regeringsmakten. Men ni hade inga medel för att tala om hur det skulle gå till, utan det var bara en allmän beräkning. Och så blev det inga 400 000 nya jobb, varav 270 000 i industrin, utan antalet industrijobb har i stället minskat med 70 000. Därför står herr Åsling med sin kvarnsten och har inga medel. Han står mot oss som säger: Ja, vi vill jobb åt alla — och vi föreslår medel. Men vi preciserar inga siffror som kan tolkas som löften. Man vet nämligen inte hur det kan gå i en föränderlig värld och vi vill vara raka och hederliga mot medborgarna. Däri ligger skillnaden. Vårt alternativa budgetförslag innebär att produktionen och investeringarna ökar, vilket skapar många nya jobb. Men vi nämner inga siffror, därför att det går inte att göra några preciseringar. Däremot redovisar vi medlen, och sedan får verkligheten ge siffrorna. Ni producerar vackra siffror som inte svarar mot verkligheten och inte ger de arbetslösa något. Det är skillnaden. När jag nu ändå har uppkallats till replik vill jag passa på att ställa två frågor till herr Åsling, som ju ändå är landets industriminister: 1. Stöder herr industriministern fortfarande herr statsministern och herr jordbruksministern i deras krav på att skrota den svenska kärnkraftsindustrin? 2. I industridepartementet dväljes ju även herr energiministern, eftersom ni sitter i rum bredvid varandra. Ge mig besked om Vattenfall får pengar för att fortsätta färdigställandet av Forsmark 3! Det skall en industriminister verkligen kunna ge besked om.
Herr talman! När Gunnar Sträng säger att den förra regeringen lyckades särskilja Sverige från omvärlden när det gäller konsekvenserna av konjunkturutvecklingen, så är det något karakteristiskt för vad också vi har lyckats med, eftersom vi har hållit sysselsättningen uppe på en för västvärlden unik nivå. Det vet Gunnar Sträng mycket väl. Han vet också vilka påfrestningar det har skapat på vår ekonomi och vilka konsekvenser det får industripolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt. Men kom inte, Gunnar Sträng, och förneka det faktum att vi med arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska insatser har lyckats hålla sysselsättningen uppe. Gunnar Sträng säger någonting mycket förbluffande, att det f. n. inte finns någon internationell lågkonjunktur. Det är ett yttrande som i och för sig inte tarvar någon ytterligare kommentar eftersom det är orimligt. Om man ser till de svenska företagens problem på marknaderna och till den internationella utvecklingen, så tyder alla tecken på ett signifikant sätt på en lågkonjunktur av mycket genomgripande och svårartad karaktär, den svåraste under efterkrigstiden. Den diskussionen är alltså ganska meningslös. Till Olof Palme, som glädjande nog tog till orda i den här debatten, vill jag säga att jag inte upplever det som en kvarnsten att ha ett långsiktigt mål för näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Det är anmärkningsvärt av oppositionsledaren, som ju ändå har tillfört svensk debatt mycket av principiellt intresse och visioner, att förneka att man också skall kunna ha ett mera långsiktigt mål för näringspolitiken. Om det skall vara meningsfullt mot bakgrund av det planeringssystem som den gamla regeringen initierade med länsramar och sysselsättningstal, skulle det i rimlighetens namn kunna konkretiseras i en summa av de planer som man arbetar fram i länsplaneringen. Det är genant att oppositionsledaren förnekar denna enkla konsekvens av det politiska planeringssystem för vilket den gamla regeringen egentligen har ansvaret. Dessutom, Olof Palme, när Ingemund Bengtsson såsom arbetsmarknadsminister skrev sina direktiv till sysselsättningsutredningen angavs 380 000 ä 400 000 nya jobb som det mål sysselsättningsutredningen skulle ha för sitt arbete. Låt oss konstatera att det är anmärkningsvärt att socialdemokratin och oppositionsledaren lägger ned så mycken möda på att förklara att man inte vill ha en konkretisering av det övergripande mål — arbete åt alla —som man ändå har vunnit politisk enighet om. Även Gunnar Sträng må förstå att min fråga från den synpunkten är berättigad. När det gäller frågorna om energipolitiken vill jag påpeka att energiministern kommer att ta till orda här i morgon. Det kan vara lämpligt att ta diskussionen beträffande Forsmark 3 då. För Asea-Atom och kärnkraftsindustrin gäller de industripolitiska målsättningar som gäller för annan verkstadsindustri här i landet, dvs. om man inte har marknad för sin produktion får man lov att anpassa sig därefter. Det är innebörden i mitt yttrande. Min uppfattning är alltjämt att de principer som gäller för industrin i övrigt måste gälla även för denna speciella del av vår verkstadsindustri.
Herr talman! Ett ord till om budgetunderskottet. Det har sagts att regeringens förslag skulle vara icke försvarligt men det socialdemokratiska alternativet försvarligt. Nu menade Gunnar Sträng att det socialdemokratiska alternativet skulle vara 6 miljarder kronor lägre än regeringens. Enligt den socialdemokratiska partiordföranden för några timmar sedan skulle alternativet vara 5 miljarder kronor lägre. Själv anser jag att skillnaden för det kommande budgetåret rör sig om ungefär 1 miljard kronor. Då bygger jag på gällande skatteregler. Eftersom Gunnar Sträng torde vara tämligen väl bevandrad i de lagarna, kan han nog inte komma till ett särskilt annorlunda resultat. Jag har svårt att se att gränsen mellan försvarligt och icke försvarligt i en budget på ungefär 150 miljarder kronor går vid en enda miljard. Problemet med alternativet ligger nog inte i att skillnaden är 1 miljard eller ens § eller 6 miljarder kronor, utan det ligger i de effekter på näringslivets konkurrenskraft och på sysselsättningen som de alternativa förslagen kan få. Enligt min bedömning skulle det innebära betydande risker för konkurrenskraft och sysselsättning att följa alternativet.

Herr talman! Tårarna rinner utmed mina kinder när jag hör herr industriministern säga att jag kan anföra synpunkter av principiellt intresse i den svenska debatten. Jag tackar. Men av mera praktiskt intresse i dag är ju huruvida centerpartiet står fast vid sitt vallöfte att skaffa 400 000 nya jobb till 1980. Så började ni. Nu säger herr Åsling: Får man inte ha en långsiktig målsättning i politiken? Jo, visst får man det. Men här var det fråga om en sifferprecisering inom en begränsad tidsperiod, och det står icke alls någon sifferbestämning i direktiven till sysselsättningsutredningen — det har redan förre arbetsmarknadsministern påpekat för herr Åsling. Det är tredje gången som herr Åsling ställs inför frågan: Står ni fast vid ert vallöfte om de 400 000 nya jobben till 1980? Det är tredje gången som herr Åsling säger att det var bara ett riktmärke för den långsiktiga planeringen. Hanen har galit för tredje gången, herr Åsling — om centerpartiet nu har några hanar i sin himmel. Det är icke genant att kräva arbete åt alla. Det kommer säkert det parti som jag tillhör att kräva så länge det består. Men det är genant att som sitt huvudvallöfte vid sidan om detta med kärnkraften lova 400 000 nya jobb när man inte kan förverkliga löftet. Det är inte genant att ha målsättningar, men det är genant att lova så oerhört mycket mer än man kan hålla och när i själva verket industrisysselsättningen rasar neråt. När det sedan gäller den svenska kärnkraftsindustrin så var det ju icke ett allmänt principiellt resonemang ni förde. En industri måste ha en marknad — o, ja — men här sade jordbruksministern att den svenska kärnkraftsindustrin kan läggas ner. Han stöddes av statsministern, och han stöddes måhända av industriministern. Står industriministern fast vid detta jordbruksministerns krav att den svenska kärnkraftsindustrin skall skrotas? Det är ett intressant besked från en industriminister. Slutligen ett par ord om Forsmark 3. I vanliga fall brukar Nils Åsling inte vara buskablyg. Det är svårt att slå på en TV-apparat där han inte är beredd att meddela någonting till svenska folket, även om innehållet kanske inte alltid är så kristallklart. Men den här gången säger han: Vi skall väl vänta på det oerhört skickelsedigra budskap som herr Olof Johansson kan ge. Glänta på förlåten, herr Åsling! Tala om i dag! Det är ändå herr Åsling som är industriminister. Skall Forsmark 3 få pengar via Vattenfall för sitt färdigställande eller ej? Den frågan kan besvaras med ja eller nej.
Herr talman! Jag lär ha gjort mig skyldig till en felsägning beträffande årtal. Jag utgår ifrån att våra skärpta sekreterare redan har observerat att det var frågan om 1977 och inte 1927. Jag vill för herr Åsling tala om ytterligare en gång, även om det kanske inte lönar sig, att särskillnaden ligger inte i frågan om sysselsättningen. Det är därför det är så med förlov sagt fånigt att gå upp i talarstolen och fråga om socialdemokratin inte står för sysselsättningen. Särskillnaden mellan oss och andra nationer är den att när det var dåligt ute i världen lyckades vi under den gamla socialdemokratiska regeringen hålla aktiviteten uppe såväl när det gällde industriinvesteringar och när det gällde allmän tillväxt som när det gällde internkonsumtion. Nu när det är bättre ute i världen — nonchalera inte tillväxtsiffror på 3,5 och 4 96 under 1977 och 1978, den senare siffran prognossiffra — då tvingas vi här hemma inregistrera djupdykningar på dessa väsentliga områden. Där ligger skillnaden, så enkelt är det.

Till herr Mundebo skulle jag faktiskt vilja ställa en fråga — han är ju vänlig att fortfarande vara kvar i kammaren. Skillnaden på 1 miljard bestrider jag; skillnaden ligger någonstans mellan 5 och 6 miljarder, och det är ändå en klar redovisning av en ändrad färdriktning.

Det är ju ett slöseri. Ingvar Carlsson har anfört siffror — jag inskränker mig till att säga att man kan räkna förlustmiljarderna i tvåsiffriga tal.

Herr talman! Gunnar Sträng har ju ett grundmurat rykte som både pedagog och ekonom. Jag måste säga att jag efter det senaste inlägget här blir något besviken på denne erfarne ekonom. Gunnar Sträng tycker att det är fånigt att stå i talarstolen och tala om orsaken till djupdykningarna. Men det är ju ändå så, att den lageravveckling som är ett karakteristiskt inslag i det gångna årets utveckling inom näringslivet i väsentlig utsträckning är orsaken till vad Gunnar Sträng kallar djupdykningen. Och den utvecklingen är naturligtvis den logiska följden av den extrema lageruppbyggnad vi har haft under tidigare år och det mest påtagliga beviset på förlorade marknadsandelar, på industrins svårigheter att finna avsättning för sin produktion — alltså ett belägg för att vår konkurrensförmåga inte har varit vad den skulle vara. Till Olof Palme vill jag säga, att självfallet står jag fast vid vår målsättning om de 400 000 nya jobben. Det är en självklarhet, och jag har försökt förklara det för Olof Palme och Olof Palmes partivänner här i kammaren upprepade gånger.

Det är ju detta det är fråga om. Det här är ingen löst påklistrad siffra som hör valplakaten till. Det är den summa, det är den konsekvens man kan utläsa ur de länsplaneringsomgångar vi har haft och den sysselsättningspolitiska analys som de har givit upphov till. Olof Palme! Jag tycker det är en överloppsgärning att lägga ner så mycket energi på att förklara att socialdemokratin inte står vid någon kvantifiering, vid någon fixering av sina mål när det gäller arbete åt alla. Det är generande att det stora oppositionspartiet med den förankring det har bland arbetare och tjänstemän för den agitationen. Låt oss i stället ta gemensamma tag för att förverkliga detta mål. För min del skall jag gärna erkänna att såsom konjunkturen nu har utvecklats kommer det att krävas stora insatser inom samhällets olika sektorer, men att förneka att man behöver ett mål av den här karaktären är mycket anmärkningsvärt, och det är beklagligt att vi möter sådana inslag i den politiska debatten f. n. Beträffande jordbruksministerns yttrande vill jag säga att det är hans sak att lämna en kommentar. Jag vill inte kommentera hans yttrande utan önskar bara upprepa att jag instämmer i jordbruksministerns uttalande så till vida, att om marknaden för en sektor av svenskt näringsliv av en eller annan anledning viker, får man också anpassa produktionen inom den sektorn därefter. Något undantag för kärnkraftsindustrin kan inte gälla. Det sätt att utforma näringslivets dispositioner och samhällets industripolitik som gäller för industrin i övrigt måste också gälla för denna speciella del av vårt svenska näringsliv.
Herr talman! Som utgångspunkt för en seriös debatt i de här frågorna är Gunnar Strängs siffror egentligen inte bättre än Ingvar Carlssons. Möjligen är de så till vida bättre att de gäller en kortare tidsperiod och lägre nivåer. Det är alltid lättare att göra antaganden om kortare tidsperioder än om långa. Men jag hoppas att varken Gunnar Sträng eller Ingvar Carlsson vandrar runt i landet med siffror av det här slaget, eftersom de bygger på ett så otillräckligt underlag och på antaganden som starkt kan ifrågasättas. Vi behöver en debatt, byggd på ett mera omfattande underlag än detta, och den debatten skall jag gärna medverka i. Men låt inte en fortsatt energidebatt bygga på siffror av detta slag —- med så mycket av antaganden, beräkningar och gissningar som kan ifrågasättas. Debatten är för viktig för att sådana här siffror skall få valsa runt.

Herr talman! Jag har råkat bli inbokad bland en rad talare som företrädesvis har sysslat med ekonomiska frågor, och då kan det naturligtvis te sig litet egendomligt att ta upp ett annat samhällsviktigt problem. Nu tänker jag inte be om ursäkt för att jag gör det. Jag har nämligen den uppfattningen att oavsett om vi har goda eller dåliga konjunkturer, om vår ekonomi är god eller dålig, är människors rätt till trygghet och säkerhet till liv och egendom i det samhälle som vi lever i av väsentlig betydelse. Jag skulle nästan vilja säga att det är den främsta uppgiften i ett ordnat samhälle att klara sådana saker.

Jag kan också referera till den för några dagar sedan avslutade debatten i Strasbourg mellan Europarådets rådgivande församling och de nio EG-staternas s.k. Europaparlament. Men det får sparas till ett annat tillfälle. Vad jag tänker på är i stället vad den vanliga medborgaren riskerar att möta i sin vardag, av brist på sådan trygghet och säkerhet som jag nämnde inledningsvis. Jag skall inte förfasa mig över, långt mindre moralisera över, att vårt samhälle tycks sakna medel och metoder att förhindra mycket grova våldsbrott, inte sällan begångna av människor, som är påverkade av alkohol eller narkotika. Jag höll på att säga ”meningslösa brott”, men jag skall akta mig för att använda ett sådant uttryck, eftersom det skulle indikera att jag tyckte att det kanske finns brott som är meningsfyllda, och det vill jag verkligen inte bli belastad med att ha sagt. Vad jag menar är att det ibland rör sig om brott långt bortom all sans, allt vett och all förklarlighet, där man — oavsett hur man personligen reagerar — på allt sätt måste ta hand om människan bakom brottet. Det är klart att det här liksom på många andra områden inom kriminalvården kan uppkomma, och också uppkommer, idé och intressekonflikter när det gäller omhändertagande och eventuell vård. Jag har den uppfattningen att brottsoffrens situation i det här sammanhanget måste stärkas och också prioriteras. Situationen är mycket allvarlig, och prognoserna för framtiden är inte goda. Vi kan, när siffrorna för det gångna året är klara, förmodligen räkna in ungefär 24 000 brott av detta slag. Det betyder en tioprocentig ökning i förhållande till 1976, och det finns ingen reell anledning att anta att ökningen i framtiden kommer att stanna av. En särskild brottstyp, nämligen rån, har jag en gång tidigare behandlat här i kammaren.

Men i synnerhet denna brottstyp uppmärksammas därför att ökningstakten är så oerhört hög. 1976 anmäldes omkring 2 700 sådana brott. Det är i och för sig inte så mycket mot bakgrunden av alla de brott som begås, men under 1977 ökade siffran med 600 nya brott. Det är en ökning med mer än 20 96. I Förenta staterna har man en rånfrekvens som är ungefär fem gånger den svenska vad gäller antalet anmälda brott per 100 000 invånare. Med den ökningstakt som vi har uppnår vi den amerikanska nivån omkring år 2000 — och det är en framtidsutsikt som vi med all kraft måste värja oss emot. Låt mig så, herr talman, från denna antalsmässigt ringa brottslighet gå över till den mest omfattande — förmögenhetsbrotten. Det är inte osannolikt att man, när man är färdig med statistiken för 1977, uppnår en siffra för antalet anmälda förmögenhetsbrott, som uppgår till ungefär en halv miljon. Hur många sådana brott som inte anmäls vet vi inte — vi kan bara konstatera att benägenheten att anmäla mindre förmögenhetsbrott har minskat stadigt bl.a. sedan självrisken på försäkringar höjdes. Om man utgår från de siffror som jag har nämnt, finner man att ungefär en fjärdedel av alla svenska hushåll under ett år har utsatts för antingen förmögenhetsbrott eller våldsbrott eller i enstaka fall bådadera. Vi skall inte bli förvånade om detta kommer att utlösa en omfattande och bred reaktion, som kan sopa bort mycket av sunt förnuft och balans i kriminalpolitiken, nota bene om vi inte förutsättningslöst försöker bemästra problemen. Den debatt som flammade upp när brottsförebyggande rådet i december presenterade sin studie över nya åtgärder inom kriminalpolitiken blev rätt kort. Min bedömning är att man sysslade mera med enskildheter i de tankegångar som presenterades än med det övergripande problemet —- en ny inriktning av kriminalpolitiken. Här vill jag ge uttryck åt förhoppningen att debatten skall komma i gång igen i samband med remissbehandlingen av brottsförebyggande rådets idéer och förslag. Jag skall inte föregripa en sådan diskussion, men jag vill säga, som jag gjorde för en stund sedan, att vid uppkommande intressekollisioner bör de medborgare i vårt samhälle, som på ett anständigt sätt försöker följa de regler vi ställt upp för vår samvaro, ha ett rimligt anspråk på prioritet för sina intressen. Men det är inte bara, herr talman, den direkta brottsoffersituationen som irriterar relativt laglydiga medborgare. Det finns indirekta anledningar till irritation också. Den ekonomiska brottsligheten och naturligtvis framför allt skattebrottsligheten drabbar indirekt dem som fullgör sina lagliga skyldigheter mot samhället. Brottsförebyggande rådet uppskattade de inkomster som 1976 undanhölls från beskattning till ungefär 10 miljarder kronor. I den lägesrapport som nu föreligger säger man att det beloppet nog var tilltaget i underkant. Det betyder ingenting annat än att de människor som inte vill ägna sig åt skattebrottslighet får bära bördan av det som sker olagligt. Jag vill gärna säga här att det är angeläget att alla former av lagbrott beivras. Det finns också en annan kategori av brottslighet som ger allmänheten klara olustkänslor, även om de enskilda medborgarna inte direkt drabbas av den. Jag tänker på den skadegörelse framför allt på offentlig egendom som tenderar att öka i samhället. I Försäkringstidningens sista nummer för förra året finns det en mycket intressant redogörelse för den vandalisering som har förekommit i en tätort utanför Stockholm. Jag rekommenderar artikeln till läsning och skall inte citera någonting ur den för att inte förta intresset för den. Däremot skall jag bjuda på några siffror härifrån Stockholm som jag har inhämtat. Kostnaden för att reparera efter vandalisering i tunnelbanan uppgick 1976 till 10 milj.kr. Det var litet mera än normalt —-det vanliga är 5-6 milj.kr. — men man hade satt fyr på några tunnelbanevagnar just 1976, så det blev litet dyrare. Att bota skadegörelsen på idrottsanläggningarna gick på 1,8 milj.kr. Att bota skadegörelsen i skollokaler och vad därtill hör — småstölder och annat sådant — gick på 5-6 milj.kr. Vattenverket var billigt att bota skadorna på — de skadorna gick inte till mer än 70 000 kr. På gator och torg kostade skadegörelsen på lampor, gatuskyltar, planteringar och vad därtill hör inemot 2 milj.kr. När allt kommer till allt har man i Stockholm betalat ungefär 25-30 milj.kr. för att bota vandalisering och småstölder. Ett hastigt överslag ger vid handen att det inte bara skapar obehag för den enskilde medborgaren att titta på eländet, utan att det skapar ett direkt obehag för honom eller henne också på ett annat sätt. 30 milj.kr. motsvarar en förhöjning med 15 å 20 öre per skattekrona här i Stockholm. Det betyder att man i en normal inkomsttagarfamilj betalar en hundralapp extra för att bota den skadegörelse som förekommer i staden. Och när vi alla vet hur noga vi är med att försöka räkna ut hur stora skattesänkningarna kan bli och hur man även redovisar små belopp som framgångsrika lösningar, förstår vi att en förlust på 100 kr. för en vanlig människa naturligtvis inte är acceptabel. — Därmed har jag kanske, herr talman, försvarat att jag även gick in i en ekonomisk debatt i det här sammanhanget. Det jag har sagt visar att alla människor på ett eller annat sätt, i högre eller lägre grad, är berörda av den brottslighet som förekommer. Det är därför ett gemensamt intresse för oss alla att bekämpa brottsligheten, kanske inte så mycket för att försöka rädda hundra kronor för en eller annan — det finns förvisso högre samhällsvärden som står på spel, om brottsligheten släpps lös. Det gäller för oss att skapa ett samhälle som det känns tryggt att tillhöra men också, skulle jag vilja säga — och nu använder jag ett ord som jag är mycket försiktig med att använda, eftersom det är så svårdefinierat —-ett samhälle som är rättvist.

Herr talman! Vid den allmänpolitiska debatten för ett år sedan hade jag anledning att föra fram några kritiska synpunkter på den borgerliga regeringens första finansplan. I den gav nämligen ekonomiministern en ensidig beskrivning av den svenska ekonomins problem: nästan allt ont härleddes till ett för högt kostnadsläge. Jag, liksom senare finansutskottet, protesterade mot den förenklade orsaksförklaringen och pekade på andra faktorer som också påverkar konkurrenskraften. Därtill menade jag att en varning för prisutvecklingen var på sin plats. Nu kan vi se resultatet för löntagarna. Det har inte varit bra. Problemen i världsekonomin har med full kraft slagit till mot vårt land. Regeringen har inte haft förmåga att värja sig mot detta problem; tvärtom har bristen på handlingskraft försämrat situationen för löntagarna. Med den ekonomiska politik som förts har Sverige hamnat i topp i inflationsligan. Det faktiska prisutfallet under loppet av 1977 blev rekordar tade 13 4, vilket kan jämföras med 9,4 96 året innan. Går vi till dagligvarorna, finner vi att prishöjningen där blev hela 17 96. Föregående år var den 9,8 K. Att det är dagligvarorna som leder prishöjningarna är naturligtvis särskilt allvarligt, eftersom de väger tyngst i låginkomsttagarnas, barnfamiljernas och pensionärernas budget. Att mot denna inflationspolitik kunna hävda löntagarnas köpkraft har inte gått under 1977. Vi tvingas nu konstatera en sänkt reallön efter skatt för den genomsnittlige industriarbetaren med omkring 3 96, något som vi inte behövt vara med om sedan vi senast hade en borgerlig regering. Det var omöjligt att 1977 kompensera löntagarna för effekterna av inflationspolitiken utan att försätta landet i en akut ekonomisk kris. Från facklig sida tog vi de samhällsekonomiska hänsyn som rimligen kan krävas av organisationerna, varför ansvaret för standardsänkningen helt faller tillbaka på regeringen. I sin andra finansplan håller ekonomiministern fast vid sin sneda historieskrivning. Han vill alltjämt lägga hela ansvaret för de nuvarande svårigheterna på lönestegringarna under 1975 och 1976 och därmed indirekt på arbetsmarknadens parter. Han säger ingenting om de stora importoch exportstörningarna 1973-1974 som inte bara drev upp prisnivån utan också ledde till väldiga vinststegringar. De följande lönestegringarna var ju en anpassning till den situationen. Också de strukturella förändringarna i exportefterfrågan förtigs i beskrivningen av orsakssammanhangen, liksom det förhållandet att man också gör arbetskostnadsundersökningar i andra länder, exempelvis Västtyskland. Hur lågt skall Sverige ligga för att regeringen, och för den delen också Svenska arbetsgivareföreningen skall känna sig nöjd? Det är en fråga som redan ställts här i dag, men trots den sifferexercis som har presterats här i kammaren tidigare förtjänar den att upprepas eftersom den är av vikt för Sveriges löntagare. Regeringens stora insats för att dämpa kostnadsinflationen och lägga grunden för en lugn avtalsrörelse i år är enligt den egna beskrivningen skattepaketet för 1978. Det påstås vara genomfört efter samråd med arbetsmarknadens parter. För Landsorganisationens del måste jag klart deklarera att något sådant samråd inte har skett. Vi har bara blivit föremål för en enkelriktad information i frågan. Kommer nu de statliga skattelättnaderna och principförslaget om kommande indexreglering att underlätta årets avtalsrörelse? Svaret är tyvärr tveklöst nej! Om LO inte skall överge den solidariska lönepolitiken tvingar regeringens skatteskalor tyvärr fram en hög nivå på uppgörelsen. För att trygga de lågavlönades köpkraft och undvika en ytterligare sänkning i förhållande till december 1977 krävs för deras räkning flera procent extra i kontantlöneökning i förhållande till högre avlönade. Låt mig ta några exempel som visar hur skatteomläggningen 1978 slår. Vad skulle behövas för att ge oförändrad köpkraft under året? Ja, ekonomiministern räknar i år, litet mera uppgivet än 1977 men visare av erfarenheten, med 9 96 inflation. För att kompensera det skulle den som tjänar 40 000 behöva en 8-procentig kontantlönehöjning om ingen hänsyn tas till kommunalskatteförändringar. För den som tjänar 65 000 behövs det 6 96. Arbetsgivareföreningen har hitintills erbjudit löntagarna en prolongation, dvs. en förlängning av 1977 års avtal. Det skulle innebära att man då bara får del av den statliga skattesänkningen. Den motsvarar för den som tjänar 40 000 kr. om året 2,6 96 höjning av inkomsten efter skatt. För den som tjänar 85 000 kr. representerar den ett mer än dubbelt så stort procentpåslag, nämligen 5,8 96. Att Arbetsgivareföreningen inte tycker om den solidariska lönepolitiken är allom bekant. Från det hållet brukar man inte försitta ett enda tillfälle att tala om vilka nackdelar man anser att den innebär. För varje avtalsrörelse blir arbetsgivarnas motstånd mot särskilda låglönepåslag allt hårdare. Med den senaste skatteomläggningen ger regeringen ett rejält handtag åt Arbetsgivareföreningens lönepolitiska linje. Tydligare kan man inte visa att man är emot en rättmätig fördelningspolitik, att man är ute för att öka klyftorna i samhället. Bedömningen av skatteomläggningens effekter är inte något som LO är ensam om. Så här säger Privattjänstemannakartellen i ett uttalande gemensamt med Landsorganisationen: ”En låglönesatsning måste också göras, föranledd av skatteomläggningens konstruktion och av den solidariska lönepolitik som LO/PTK är beredda att föra.” Så var det alltså, herr talman, med det regeringsbidraget för att underlätta avtalsrörelsen! En kommande indexreglering gör inte saken bättre. Mot bakgrund av årets skatteomläggning och kommande indexreglering är det omöjligt exempelvis för LO att i år gå in i en flerårsuppgörelse. Vad man nu onekligen måste fråga sig är: Har regeringen flera förslag i bakfickan för att ”underlätta” avtalsrörelsen? Vad som nu skulle behövas är att också regeringen tog ett ansvar för inflationen —- inte bara skjuter över skulden och ansvaret för dess bekämpning på andra. Finansplanen innehåller en del utfästelser om skärpt prisövervakning. Men vad som nu behövs för att vi skall komma fram till en uppgörelse på arbetsmarknaden är exempelvis ett omedelbart prisstopp, som också krävs i det socialdemokratiska alternativet. Kampen mot de snabba prisökningarna måste nu föras över ett brett fält. Från facklig sida skulle vi vilja se ett rejält program mot inflationen. Det skulle vara en verklig hjälp i avtalsrörelsen. Ett sådant program måste täcka över ett vitt fält: Utöver en effektiv prisövervakning behövs en förbättrad prisinformation. En fortsatt mellanprislinje på baslivsmedlen måste garanteras. Kravet på ett effektivt jordbruk måste återföras i första rummet i jordbruksregleringarna. Boendekostnaderna måste fördelas rättvisare. Det måste finnas en fungerande konkurrensbe gränsningslag. För att komma till rätta med den internationella inflationen behövs en bättre kontroll över de multinationella företagen och deras prissättning och någon form av stabilisering av råvarupriserna. Den inflation som vi nu ser framför oss tvingar löntagarna att i år kräva en köpkraftsgaranti i avtalet. Principiellt innebär den att om konsumentprisindex under året ökar med en viss procent i förhållande till indexet för december 1977, så skall parterna omgående ta upp nya förhandlingar i syfte att justera lönerna. Om en överenskommelse inte kan träffas, skall parterna ha rätt att säga upp avtalen. Uppsägningstiden blir då mycket kort. Med sin skatteoch prispolitik anger regeringen viktiga ramar för avtalsförhandlingarna. Sådana kan vi inte komma ifrån. Det tillhör en regerings ansvar att sätta upp dessa ramar. Men vi avvisar bestämt att man skulle vidga förhandlingarna till att också ta in regeringen som en tredje part. För att över huvud taget gå in på inkomstpolitiska samtal med samhället måste man enligt Landsorganisationens mening ställa olika motkrav. Samhället måste bl.a. effektivt bekämpa både arbetslöshet och inflation och erkänna fackföreningsröreisens strävan till inkomstutjämning. Med nu förvärvade erfarenheter skulle jag också vilja tillägga att man måste kunna lita på att regeringen för en konsekvent ekonomisk politik. Inte på en enda punkt har, menar vi, regeringen närmat sig de här kraven. Allt tal om ett ”socialt kontrakt”, slutet mellan LO och regeringen, kan därför avfärdas. Vid sidan av oron för standardutvecklingen för våra medlemmar känner vi naturligtvis också stor oro över sysselsättningen. Antalet arbetstillfällen inom industrin kommer uppenbarligen att minska. Man kan i finansplanen se att 40 000 industrianställda befinner sig inom riskzonen. Den öppna arbetslösheten kommer sannolikt att öka. Det krävs nu en rad åtgärder för att rädda arbetstillfällena. På kort sikt fortsatta arbetsmarknadspolitiska insatser. På längre sikt forskning och utveckling, olika former av näringspolitiska satsningar. Vi måste också snarast komma ur den förlamning som avsaknaden av en energipolitik innebär. Arbetet är hotat inte bara för de anställda i Forsmark, Oskarshamn, Finspång, Västerås och andra orter som är direkt berörda av kärnkraftsutbyggnaden. På sikt hotas hela vår framtida industristruktur, om det inte kan produceras tillräckligt med energi. Den väldiga kapitalförstöring som ligger i att nuvarande kärnkraftverk skrotas tär också på de samlade resurser vi har att trygga framtida arbetstillfällen. Vi menar att nu hotas löntagarnas arbeten och standard. I den situationen måste det till en kraftfull regeringspolitik. I stället förefaller det en utomstående som om regeringsarbetet passiviserades av inbördes kamp om energipolitiken, och det är beklämmande. Herr talman! Jag sade inledningsvis att det förra och första året med borgerlig regering inte var bra för löntagarna. Det finns uppenbara risker för att det andra blir ännu värre: Flera arbetslösa. Än högre priser. Ökade inkomstklyftor. Lägre standard. Det finns de som ifrågasatt det riktiga i att fackföreningsrörelsen tagit politisk ställning. Med de erfarenheter vi nu har måste det i dag stå klart för alla: Det räcker inte med fackliga insatser — det måste också till ett politiskt ställningstagande för att slå vakt om löntagarnas intressen!

Herr talman! I regeringens budgetförslag prioriteras fyra områden: De här åtgärderna har i en hård budgetmangling fått förstärkta resurser. Jag tror att inte ens oppositionen har något att invända mot den prioriteringen. Det är fyra centrala områden som, i det kärva ekonomiska läge vi nu befinner oss i, måste få förtur i resursfördelningen. Jag skall, herr talman, först säga något om sysselsättningen. Genom en synnerligen aktiv arbetsmarknadspolitik har det lyckats regeringen och dess arbetsmarknadsminister Per Ahlmark att hålla nere arbetslösheten på en vid internationell jämförelse mycket låg nivå. När 5,7 96 av den totala arbetskraften eller 6 miljoner människor inom EG-länderna var arbetslösa i slutet av 1977, var motsvarande tal för Sverige 1,8 96 eller 77 000 personer. Men det betyder inte att läget är bra. Senaste statistiken från AMS visar på flera allvarliga förhållanden. Försvagningen har främst tagit sig uttryck i en ytterligare minskning av efterfrågan på arbetskraft och ökat antal varsel om personalinskränkningar. Under hela det andra halvåret 1977 låg antalet kvarstående platser 30-40 96 lägre än under motsvarande period året innan. Största delen av minskningen faller på industrin. Dess bättre har antalet lediga platser inom den offentliga sektorn kvarstått på en hög nivå. Antalet varselberörda under 1977 uppgick till 68 000, eller dubbelt så många som under 1976. Man skall också vid bedömningen av vår arbetsmarknadssituation komma ihåg att närmare 185 000 personer i december 1977 sysselsattes i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och olika former av skyddad sysselsättning. Detta motiverar en fortsatt mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Och det gäller då framför allt att stödja de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden: ungdom, kvinnor och handikappade samt regionalt särskilt hårt drabbade områden. Får jag påminna om att vi strax före jul här i riksdagen enades om att tillsätta en delegation för ungdomssysselsättningen. Den är nu tillsatt och kan börja arbeta för fullt med sin viktiga uppgift. Mot bakgrund av den nu beskrivna arbetsmarknaden framstår det som utomordentligt viktigt att det svenska näringslivet finner marknader under 1978, så att kapaciteten på nytt kan börja utnyttjas för fullt. Men då måste den djupa internationella lågkonjunkturen vika, våra många strukturproblem börja lösas upp och priserna på våra produkter bli konkurrenskraftiga. Regeringen har vidtagit flera effektiva åtgärder för att komma till rätta med de här problemen, och några ytterligare är aviserade i budgetpropositionen. Frågan är om det räcker. Den internationella draghjälpen tycks inte bli påtaglig — i varje fall inte under det närmaste halvåret. Den vikande industrisysselsättningen är ett memento. Nybildningen av tillverkningsföretag har under flera år varit mycket ringa. Och de större företagen har genom förlorade marknadsandelar tvingats att minska sina personalstyrkor. Det näringspolitiska klimatet måste sedan något tiotal år tillbaka ha försämrats påtagligt, eftersom utvecklingen har blivit så negativ. En huvuduppgift för den nya regeringen måste därför vara att bryta den här utvecklingen och lyckas med att få till stånd en ny framtidstro i näringslivet. Vi behöver många nya jobb på den svenska arbetsmarknaden. Och det kan vi få om nyföretagandet skjuter fart. Man kan fråga sig vad som krävs för att det skall ske. Min mening är att åtskilligt av det vi i folkpartiet utlovade i valrörelsen 1976 är sådana saker som, om de förverkligas, leder till en bättre industrimiljö. Det är därför glädjande att när nu ungefär halva mandatperioden har gått, har också många av de här förslagen genomförts. Viktigast är kanske förändringarna i beskattningen av det i maskiner och verkstäder arbetande kapitalet. Dessa ger utrymme för expansion, och de ger många anställda i den mindre företagsamheten ökad trygghet i jobbet. Likaså innebär det 2-procentiga avlyftet av den allmänna arbetsgivaravgiften en stor lättnad för det mer personalintensiva näringslivet. Generationsväxlingarna har underlättats genom att arvsskatten med vissa förutsättningar kan få betalas in under en tid av 20 år. Förra hösten föreslog regeringen vissa skattereformer som är viktiga framför allt för egenföretagare och mycket små företag. Det avgiftsfria beloppet för egenföretagare höjdes från 18 000 till 30 000 kr. och den diskriminerande s.k. tredjedelsregeln togs bort. I somras tillsattes också den särskilda delegation som skall granska gamla och nya blanketter för att försöka minska blankettraseriet. Och i slutet av förra året tog riksdagen ställning till omorganisationen av företagarföreningarna. De regionala utvecklingsfonder som skall bildas kommer att få väsentligt förstärkta resurser till förbättrad kreditförsörjning och utbyggd service i olika former. Sammantaget är det här åtgärder som väsentligt förbättrar företagandets villkor till det gemensamma folkhushållets fromma. Häromdagen tog jag del av en rapport som avgivits av en svensk fackföreningsdelegation från Metall i Göteborg. Den var i slutet av förra året i Japan för att studera det japanska näringslivet. Många av de problem vi brottas med här i Sverige finns också i Japan, framgår det av rapporten. Exempelvis har 35 000 jobb försvunnit från de japanska skeppsvarven på grund av utländsk konkurrens, framför allt från Sydkorea. Det som emellertid fångade mitt speciella intresse var några andra iakttagelser. Man betonar betydelsen av att satsa på forskning och teknisk utveckling. Och det tror jag också är nödvändigt för oss. Det är därför bra att regeringen som nästa viktiga åtgärd på det näringspolitiska området har aviserat en proposition med förslag om hur satsningen på forskning och teknisk utveckling skall ske. Det andra som jag observerade i rapporten var att det totala sparandet skiljer sig så pass mycket mellan Sverige och Japan. Enligt uppgift var det samlade sparandet 34 2 av bruttonationalprodukten i Japan mot 23 96 i Sverige. Skall vi vara en avancerad industrination i fortsättningen måste sparandet öka. Enligt nyligen presenterade beräkningar gör sparandet i Sverige en total nettoförlust på ungefär 25 miljarder kronor om året. Det kan man inte kalla sparstimulerande. Viktigast för att rätta till det här är naturligtvis att pressa tillbaka inflationen. Men förslag av den karaktär som lönsparutredningen nyligen framlagt kan stimulera. Skattefri ränta och ett avdrag på skatten med 20 946 av det sparade beloppet om pengarna står inne i minst fem år är intressanta förslag. Dock måste här till någon ny tung form av sparande som kan avlösa den kapitalbildning som skett i AP-fonderna och som inte kommer att ha någon tillväxt i fortsättningen utan snarast motsatsen. Och då finns möjligheterna att bygga upp ett system med löntagarfonder. Det gäller bara att finna de riktiga formerna, så att man inte kommer i konflikt med den blandekonomi vi har. Det utredningsarbete som pågår i den frågan är av utomordentligt stor betydelse för det framtida samhällsbyggandet. Det tredje som jag fastnade för i metallarbetarnas rapport från Japan var vad de hade att säga om relationerna på arbetsplatsen. De menar att de är ganska annorlunda. I Japan ser facket ingen motsättning mellan sina och företagets mål. Fackföreningarna och de anställda har intresse av företagets framgång. Självklart finns en motsatsställning mellan arbete och kapital, men den har tonats ner och har inte samma betydelse som i Sverige, säger gruppen. Det finns ett ansvar och en hängivenhet inför arbetet och företaget som inte har sin motsvarighet i Sverige menar man. Hos oss råder en svagare samhörighet med företaget, och det är naturligtvis inte bra. Är det här riktiga iakttagelser, så tycker jag att ett av huvudmålen med våra arbetsdemokratiska reformer har gått snett. Vad vi vill åstadkomma med dem är att skapa en bättre vi-anda på arbetsplatserna. Främlingskap inför arbetet ger varken trivsel eller bra produktionsresultat. Betydelsen av att ha ett meningsfullt arbete kan inte överskattas. Det har ett egenvärde. Det ger ekonomisk trygghet för individ och familj. Och det ger en social förankring som skapar trygghet i tillvaron. Om dessa värden blev jag realistiskt påmind häromdagen, då jag var med på en konferens anordnad av socialvårdskonsulenterna i mitt hemlän, Jönköpings län. Chansen till arbete betydde i allmänhet, menade de här erfarna socialvårdarna, också chansen till en ny start, chansen till en bättre livssituation för människor i samhällets utkanter. Vår gemensamma strävan att placera handikappade i en normal arbetsmiljö får aldrig mattas. Regering och riksdag får ett nytt tillfälle att åstadkomma praktiska resultat i detta avseende när sysselsättningsutredningens betänkande Arbete åt handikappade skall behandlas. Om vi inte känner vårt ansvar för den här gruppen kommer den bristande solidariteten att leda till mycken social nöd. Att döma av de rapporter som gavs vid denna konferens och som finns speglade i många andra sammanhang, är den sociala nöden tillräckligt stor ändå i vårt välfärdssverige. Alkoholismen är ett växande problem. Socialstyrelsens landsomfattande vårdrapport är i sanning ett dystert aktstycke. Alkoholkonsumtionen har fördubblats under efterkrigstiden. Bland eleverna i årskurs 9 är det endast 10 96 som inte dricker alkohol, och här har ”jämlikheten” verkligen slagit igenom. Det finns ingen skillnad i alkoholvanor mellan pojkar och flickor i den åldersgruppen. Forskningen visar att det finns ett klart samband mellan alkoholbruk och missbruk. Ökad konsumtion leder till fler missbruksfall. Av vårdrapporten framgår att vårdapparaten redan är överansträngd. Dessutom fungerar den bristfälligt på grund av skilt huvudmannaskap. Vid läsning av den här rapporten förstår man lätt det allvar med vilket den ansvariga myndigheten ser på situationen. Slutsatsen i rapporten är att alkoholproblemet i Sverige har blivit så omfattande att det inte kan klaras av på ett rimligt sätt inom vårdapparatens ram. Alkoholkonsumtionen måste helt enkelt dämpas i Sverige, om vi inte skall få ett alkoholproblem som alldeles växer oss över huvudet. Det alkoholpolitiska beslut som riksdagen tog förra året måste nu följas upp med stor kraft. Det framgår klart av socialstyrelsens redovisning av situationen. Det är en larmrapport som manar till en mångsidig motoffensiv.

Herr talman! Avsikten med den allmänpolitiska debatten är ju att alla i riksdagen representerade partier skall ges möjlighet att framföra sin syn på regeringens politik och att oppositionen skall få framlägga sina alternativ till densamma. Den sedan några år tillbaka införda tidsbegränsningen hade såvitt jag förstår samma syfte. Men konfrontationen mellan avsikterna och matematiken har uppenbart resulterat i att matematiken segrat. Arbetarpartiet kommunisterna har fått hälften av den taletid vi anmält oss för. Det innebär, herr talman, att jag tvingas avstå från alla subtila formuleringar och uttrycka mig rått och rakt på sak. I min första kommentar till denna regerings andra och näst senaste budget sade jag att regeringen ger barkbröd åt folket och gåslever åt överklassen. Detta är ett konstaterande — inte ett moraliserande. Endast politiskt aningslösa människor kan komma med så fåfänga krav som att en av storfinansen understödd regering och så nära lierad med storfinansens mest reaktionära organisation — Svenska arbetsgivareföreningen — skall föra en politik som gynnar folkflertalet. Den svenska storfinansen och det internationella kapitalet har fått den bästa regering som f. n. går att få. För de arbetande människorna har regeringens politiska budskap inte inneburit något annat än krav och uppmaningar på återhållsamhet i den privata konsumtionen — alltså vår dagliga kost och andra livsförnödenheter — men också uppmaningar att varken förvänta eller kräva att de stora bristerna på den samhälleliga servicens område skall avhjälpas. Det finns anledning att tillägga att även för landets små och medelstora företagare har regeringens uppslutning på monopolföretagens sida blivit en mycket dyr affär. Under det gångna året har den ekonomiska krisen ytterligare fördjupats. Arbetslösheten har under året blivit än större. Därest man räknar samman de registrerade arbetslösa, de som deltar i beredskapsarbeten eller genomgår utbildning i AMS regi uppgår antalet till mellan 300 000 och 400 000. För många av dem som har sina arbeten kvar hänger oron över permitteringar eller företagsnedläggningar tungt. De 400 000 nya jobben, som utlovades av landets nuvarande statsminister, existerar inte i sinnevärlden. En grupp som har drabbats mycket hårt är den unga generationen. Över 40 000 ungdomar under 25 år går arbetslösa. Till dessa kommer alla de som deltar i olika former av beredskapsarbete eller omskolningsverksamhet. Att antalet förtidspensionerade ungdomar under 25 år stiger i takt med att arbetslösheten ökar borde stämma ansvariga till eftertanke. Men detta förhållande, att allt fler här hemma blir arbetslösa eller påtvingas deltidsarbete, har inte hindrat att de stora monopolen ökat sina investeringar i utlandet, samtidigt som dyrbar maskinpark läggs i malpåsar eller skrotas. Herr talman! Till endast för något år sedan var kapitalexport och utlandsinvesteringar frågor som diskuterades inom en exklusiv krets av fackekonomer. Den tiden är förbi. Nu förs diskussionen på arbetsplatserna och inom den fackliga rörelsen. Man sätter nämligen likhetstecken mellan utlandsinvesteringarna och den stigande arbetslösheten i Sverige. Ett kort citat ur LO-Tidningen nr 36/1977: ”Kapitalet flyr Sverige. Investeringarna görs utomlands. Vad det betyder för den svenska sysselsättningen i förlorade framtida jobb vet ingen exakt. Men att oron ökar är alldeles klart.” Det är inte småslantar som försvinner ur landet. LO-tidningen har presenterat en tabell som visar att utlandsinvesteringarna ökade från 1,5 miljarder kronor 1971 till 3,5 miljarder kronor 1976 — alltså det år då socialdemokraterna regerade i tre kvartal. Olof Palme har tidigare här i dag sagt att herr Ahlmark har fortsatt den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Detsamma kan sägas om ekonomioch handelsministrarna beträffande deras fögderi, men med det tillägget att ökningen av kapitalexporten såväl absolut som relativt har stegrats under perioden. Denna trafik kan drivas legalt på grund av en slapp lagstiftning. Vi har därför i en motion krävt en grundlig översyn av valutalagen. Miljarderna går i huvudsak till diktaturländer. Den svenska storfinansens investeringsland nummer ett är som bekant Brasilien. Skrytsamt betecknar man Säo Paolo som Sveriges tredje industristad. Enligt gårdagens DN planeras en ny industrimetropol — Curitiba. Enligt samma källa har svenska företag satsat I miljard kronor i Brasilien — en summa som nu Volvo plussar på med en halv miljard kronor. Under perioden 1972-1976 ökade investeringarna i Brasilien med inte mindre än 764 96.F. n. arbetar 28 000 personer i 25 produktionsföretag i detta land. Det är exempel av det här slaget som skall ställas mot den medvetna avindustrialiseringen av Sverige, de minskade industriinvesteringarna och den ökande öppna och dolda arbetslösheten. Herr talman! Den ekonomiska situationen är lika ohållbar i Sverige som i övriga kapitalistiska länder. Herr Bohmans lösning på problemet är att löntagarna skall visa återhållsamhet i lönekraven och inte kräva kompensation för de stora prisstegringar som regeringens politik har lett fram till. I Tyskland, i Danmark, i Finland, ja i hela raden av kapitalistiska länder uppmanas arbetarklassen till återhållsamhet i lönekraven för att bereda exportindustrin bättre möjligheter. Arbetarna i samtliga dessa länder måste naturligtvis ställa sig frågan: Till vilka länder skall då vår export gå i framtiden? Herr Mundebo uppmanar till sparsamhet; i annat fall måste vi räkna med ytterligare skattehöjningar. Herr Mundebo gav också vid årsskiftet uttryck för synpunkter, som tydde på att regeringen inte var främmande för att aktualisera en statligt reglerad inkomstpolitik. I finansplanen dementeras att sådana planer föreligger. Men finansplanens innehåll talar ett annat språk. Grunderna och målsättningen för regeringens åtstramningsprogram och för den fortsatta ekonomiska politiken är nämligen följande: 1. Den privata konsumtionen och köpkraften skall skäras ner för att minska underskottet i utrikeshandeln och ge utrymme för ökade investeringar. 2. Löntagarna skall påtvingas lönesänkningar för att sänka kostnadsnivån inom industrin. 3. Lönsamheten och vinstmarginalerna för industrin i allmänhet och exportmonopolen i synnerhet måste stärkas för att öka exporten och investeringsviljan. 4. Inom den offentliga sektorn genomförs en sparpolitik, som stoppar fortsatta reformer och urholkar redan genomförda. S. En inkomstpolitisk uppgörelse träffas som klavbinder fackföreningsrörelsen och gynnar storfinansen. För svensk arbetarklass är det nödvändigt att gå till kamp mot denna högerkrafternas och monopolens strategi och att slåss för förbättrade reallöner. Vi kommunister avvisar alla former av inkomstpolitiska åtgärder, dvs. alla former där staten söker bestämma över avtalsrörelsen och dess resultat. Det förslag till ”samhällskontrakt” som bl.a. utarbetats av borgerliga ekonomer i en rapport från Konjunkturrådet är i sak detsamma som de s.k. samhällsfördrag som serverats i Storbritannien och i Finland. Utgångspunkten för dessa fördrag har varit att monopol och storfinans tillsammans med de arbetande människorna skulle kunna finna lösningar ur den ekonomiska krisen. Krisen måste betraktas i sitt internationella sammanhang och kan inte ses isolerad. Den borgerliga regeringens åtgärder har utan tvekan förvärrat situationen för de arbetande människorna, men krisen är framför allt en kris för kapitalismen såsom system. Krisen inom kapitalismen utnyttjas för att försöka driva arbetarklassens levnadsstandard tillbaka. Priserna på dagligvaror har under det gångna året stigit med 16,9 96. Hyresstegringar har skett med över 10 96. Härtill skall läggas att de kommunala skattehöjningarna på många håll uppgår till 3 kr., vilket inte har hindrat att taxor och avgifter har fortsatt att stiga. Sådan ser den ekonomiska realiteten ut för flertalet människor i vårt land. Och för dessa människor handlar det i dag inte om att öka sparandet — det handlar om att familjebudgeten måste tillföras ökad köpkraft. Men nu som alltid är det de som tjänar verkligt mycket som uppmanar dem som tjänar sämre att vara återhållsamma — just därför att det är en förutsättning för dem som tjänar bra att behålla sina privilegier. Därför uppmanar vi de arbetande att ta upp kamp mot monopolkapitalet och dess regering, att kräva kompensation för vidtagna prisstegringar för att förbättra levnadsstandarden samt öka köpkraften och därmed öka sin konsumtion. Det har i olika sammanhang sagts att pensionärernas levnadsstandard måste tryggas. Men hur ser realiteterna ut? Under föregående år steg folkpensionen från 9 666 kr. till 10 734 kr. Uträknat per dag blir detta 2 kr. 90 öre. Pensionärslunchen på bostadshotellen i Stockholm steg i pris med 2 kr. När pensionären har betalat sin lunch återstår alltså 90 öre per dag till att täcka övriga kostnadsstegringar. Att uppmana dessa människor till ökat sparande är inget annat än öppet och oförtäckt hån. En lämplig åtgärd vore att omedelbart göra folkpensionen skattefri också i realiteten. I dagens läge kan faktiskt det allra minsta lilla tillskott i form av ATP försämra pensionärernas villkor. För folkpensionärer liksom för andra eftersatta grupper i samhället gäller det att inte ett ögonblick acceptera teorin om återhållsamhet eller åtdragna svångremmar. Det gäller att slå vakt om vunna framgångar och genom aktiv kamp förbättra livssituationen. För att förhindra att prisskruven fortsätter att gräva ett allt djupare hål i vanliga familjers ekonomi, kräver vi att ett totalt prisstopp skall införas. Vi kräver också att skattepolitiken läggs om, att hela den odemokratiska skatt som mervärdeskatten utgör slopas, därför att den är riktad mot dem som tvingas att konsumera upp hela eller största delen av sin lön. Samtidigt vet vi att de verkligt stora kapitalägarna har goda möjligheter att klara sig undan att betala sin andel av skatten. Vi menar att det i budgeten borde ha anslagits mer pengar för att bekämpa den ekonomiska brottslighet som sker i form av skatteflykt och kapitalutförsel. Vi anser det också oförsvarligt att fortsätta med miljardrullningen till krigsmakten. Det är oförsvarligt ur flera aspekter. Dels innebär det att stora ekonomiska bördor läggs på de arbetande människorna, dels innebär det ett deltagande i en militär kapprustning och detta i en tid då det är av yttersta värde att bidrag ges för att förstärka de krafter i världen som verkar för fred och avspänning. President Carters propåer om ytterligare utveckling av den avskyvärda neutronbomben är ett exempel på behovet av ökad vaksamhet. Frågan om arbete och energi har ägnats stort intresse i debatten. Låt mig kort deklarera att i arbetarpartiet kommunisterna ser vi det som mycket angeläget att vårt land snabbt befrias från beroendet av importerad olja. Det i dag enda realistiska alternativet är att i enlighet med 1975 års beslut bygga ut kärnkraften. Att inom landet skapa och utveckla alla leden inom kärnbränslecykeln är en nödvändig åtgärd. Stora värden har redan gått till spillo på grund av regeringens velighet och många arbetstillfällen har berövats bl.a. byggnadsarbetare för att ledande politiker avgett opportunistiska vallöften. Avslutningsvis, herr talman: arbetarpartiet kommunisterna har i ett femtiotal motioner presenterat verkliga alternativ till den borgerliga politiken. Vi föreslår bl.a. att de ensidiga handelspolitiska bindningarna till de kapitalistiska marknaderna lossas, att Sverige skall driva världshandel i ordets rätta bemärkelse genom att bl.a. söka handelsavtal med Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd — SEV. Vi har förslagit en omfattande nationalisering av kreditväsendet och industrin. Utan en förändring av ägandeoch maktförhållandena kommer det nuvarande tillståndet i vårt land att permanentas. Till herr Palme, med den förpliktande beteckningen oppositionsledare, vill jag säga att vi beklagar att det största arbetarpartiet inte funnit anledning att ompröva tesen ”det som är bra för företagen är bra för folket” utan använder alla sina resurser till att kritisera regeringen för dess oskicklighet när det gäller att administrera ett krisdrabbat kapitalistiskt samhälle. I herr Palmes hyllning till herr Ahlmark för att han fullföljt den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken lär det inte komma några instämmanden vare sig från Olofström, från Norrbotten, från arbetarna vid varven eller från andra arbetargrupper i vårt land. Nej, herr talman! Arbetarrörelsen måste samla sig till en annan politik än den som representeras av herrar Ahlmark, Bohman och Fälldin.

Herr talman! Vårt land har 8 miljoner invånare, vi har vissa naturtillgångar, och dessutom har vi yrkesskickliga arbetare och duktiga företagare. Detta är grundläggande för hur vi skall få det i Sverige. Därmed har jag inte glömt bort det lika nödvändiga arbete som utförs inom utbildning, handel, servicenäringar och övriga områden av vårt näringsliv. Grunden för hela vårt välstånd kan sammanfattas i två ord, och det är effektivt arbete — helst effektivare än vad våra konkurrenter kan prestera. Bibelns ord ”Du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett” gäller i alla tider, det består än i dag. Det hjälper inte med aldrig så fina teoretiska politiska system — vi återfaller alltid på den effektiva produktionen för att nå ett välstånd. Det arbetas mycket i vår värld, men det arbetas i många fall ineffektivt, inte minst i de länder där man tillämpar det antikverade systemet socialism. Jag vill således understryka att det är ett gemensamt intresse för hela svenska folket, oavsett partitillhörighet och andra åsikter, att genom effektivt arbete skapa ett produktionskraftigt näringsliv, som är grundläggande för vårt välstånd. Att fördelningen av arbetets frukter sedan skall ske så rättvist som möjligt har alltid varit en grundläggande princip för centern. Herr talman! Vårt lands ansträngningar inriktas nu på att skapa effektiv konkurrenskraftig produktion, så att vi kan få en sund ekonomi på lång sikt, helst utan utlandsupplåning. Regeringen har utfört ett berömvärt arbete för att sanera vårt lands ekonomi och åstadkomma en effektiv produktion. Något egentligt alternativ till regeringspartiernas politik finns inte. Kommunistpartierna befinner sig mest i fablernas värld, och socialdemokraterna har inte lyckats prestera något verkligt alternativ, om det nu beror på oförmåga eller på deras ovana att arbeta som oppositionsparti. Det senare kan dock botas med övning och erfarenhet. När socialdemokraterna har varit i opposition några tiotal år, så kanske man funnit formen bättre än i dag. Då man lyssnade på herr Palmes tal fann man en massa attacker mot regeringspartierna, men det var ytterst litet av konstruktiv politik som han presterade. På budgetens totalsumma har ju socialdemokraterna endast föreslagit avvikelser som rör sig om några procent. Mycket av detta är vad socialdemokraterna, när de var i regeringsställning, brukade beteckna som överbud. Finansieringen av de socialdemokratiska förslagen sker genom avsevärda skattehöjningar, som nämnts tidigare här i dag. En av dem är höjningen av löneskatten, som socialdemokraterna kallar arbetsgivaravgift, Detta innebär ju att man lägger en skatt på svenskproducerade varor som inte finns på importvarorna. Man försämrar därmed de svenska företagens möjlighet att konkurrera, vilket i sin tur kan medföra arbetslöshet. I det svåra läge som svensk produktion nu befinner sig i innebär det socialdemokratiska receptet detsamma som att erbjuda en drunknande ett glas vatten. Av alla skattehöjningar som socialdemokraterna föreslår är detta den mest obegripliga — man utformar en skatt på ett sådant sätt att man beskattar den svenska produktionen och lämnar den andra åsido. Om man lägger på en omsättningsskatt träffar den i varje fall både importerade varor och svenskproducerade varor, men det gör man inte här, utan man lägger på en skatt som bara träffar de svenska varorna. Nu har ju socialdemokraterna i dag försökt driva linjen att fram till regeringsskiftet var det, för att säga som det hette i det gamla bröllopstelegrammen, ”endast sol på stigen ideligen” i vårt land. Nu vill man ha det dithän, att när det kom en ny regering blev det stora orosmoln, då blev det dåligt i vårt land. Men det går inte att argumentera på det sättet. När Gunnar Sträng talade om årsresultatet sade han beträffande instriinvesteringarna att de hade minskat, men han glömde bort att säga att de minskade också 1975 och 1976. Det var ingenting nytt att de minskade 1977. Gunnar Sträng talade även om bostadsinvesteringarna och sade att de minskade också. Men han sade inte att de har minskat ända sedan 1973 fram till nu. Då det sedan gäller bytesbalansen, som det talats om här i dag, är naturligtvis en av de viktigaste sakerna att åstadkomma balans därvidlag. Det är fråga om de svårigheter vi har att upprätthålla vår konkurrensförmåga i prisavseende på världsmarknaden. Jag skall inte gå in på orsaken till vårt höga prisläge, men faktum kvarstår, dvs. att vi förlorar marknadsandelar och att vår bytesbalans nu visar ett underskott på 16 miljarder kronor. Gunnar Sträng brukar gärna vilja analysera, men han tog inte alls itu med att analysera varför vi inte kan sälja svenska varor på världsmarknaden mer. Varför säger inte Gunnar Nilsson: Vad är orsaken till detta? Jag skall inte anklaga vare sig arbetare eller andra när det gäller orsakerna. Men det är nödvändigt att analysera varför vi har svårigheter att sälja svenska varor, och vi måste på något sätt få besked: Vad skall vi göra för att återvinna marknadsandelarna? För att vi skall kunna bemästra deficitet i bytesbalansen har vi nödgats låna avsevärda summor utomlands. Under den socialdemokratiska regeringens sista år uppgick dessa lån till 20-25 miljarder kr. Från socialdemokratiskt håll har det vid olika tillfällen lämnats missvisande siffror. Man har sagt att den statliga upplåningen inte var så stor under den socialdemokratiska regeringens tid. Det kan man ju säga att den inte var, men det viktiga är inte bara hur mycket staten lånar utan hur mycket landet lånar. När den socialdemokratiska regeringen lämnade in, hade Sverige redan lånat 20-25 miljarder. Det är samma sak där: Vad man nu klandrar hade man själv påbörjat. Det är klart att vi måste sträva efter att få balans i utrikeshandeln, så att vi kan sluta låna pengar utomlands. Naturligtvis kan det inte ske omedelbart, utan det kräver sin tid. För att nå denna balans i utrikeshandeln måste vi kunna producera varor av hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. Det kan ingen bestrida. I det fallet har vi naturligtvis ett gemensamt intresse. Vare sig vi är löneanställda, företagare, tjänstemän eller andra inser vi ju att går det inte att sälja svenska varor står vi inför nedläggning av företag och arbetslöshet. Sveriges höga kostnadsläge jämfört med andra länders föranledde en devalvering av den svenska kronan vid två tillfällen. Till följd av Sveriges valutasamarbete med några andra länder, däribland Västtyskland, hade de svenska valutakurserna kommit på en nivå som knappast var tillfredsställande. Devalveringen var sålunda delvis ett resultat av en på grund av sambandet med den tyska D-marken alltför starkt uppskruvad kurs på den svenska kronan. Därför var också devalveringen delvis endast ett återställande till en för den svenska kronan mera välanpassad kurs. Utvecklingen senare visar också att det nya system som nu tillämpas har fungerat på ett fullt tillfredsställande sätt. Den socialdemokratiska oppositionen har varit svag på den punkten, men man har dock velat framhålla att man motsatt sig delvalveringarna. Jag undrar just hur utvecklingen skulle ha blivit om vi inte företagit devalveringarna. Vi har fått samma besked som vanligt, eller egentligen inget besked alls, från socialdemokratin på frågan: Vad skall man göra? Det är lätt att anmärka, men det är inte lätt att visa vad man skall göra i stället. Jag vill också tillägga att Sveriges utträde ur orm-samarbetet var nödvändigt, särskilt med hänsyn till D-markens starka ställning, som gjorde det omöjligt för Sverige att i längden följa med Västtyskland med dess allt högre valutakurs. Av det som diskuterats i dagens debatt är det särskilt en sak som jag vill ta upp. Jag skulle önska att vad jag säger vidarebefordras av de socialdemokrater som nu är närvarande i kammaren. Man har talat om sysselsättningen och de 400 000 nya jobben. Olof Palme påstod helt frankt: Centern har lovat 400 000 nya jobb. Nu vill vi ha besked från socialdemokratins sida: När har statsministern eller någon annan i ansvarig ställning sagt att centern lovar 400 000 nya jobb? Vi har sagt att det fordras 400 000 nya jobb, om man skall nå det resultat som sysselsättningsutredningen ansåg vara ett riktigt mål. Vi har alltså sagt att detta är en målsättning, men vi har icke gett några löften om att skaffa 400 000 nya jobb. Nu har socialdemokraterna i denna kammare så mycket valsat runt med den här siffran att det är på tiden att de tar fram det citat som bevisar att vi har lovat 400 000 nya jobb. Det har inte getts något sådant löfte, så socialdemokraterna borde sluta påstå att vi har lovat någonting sådant. Man kan också fråga sig vilket mål socialdemokraterna har när det gäller sysselsättningen. Det får vi inga besked om. Möjligen säger man att man vill ha full sysselsättning, men då hamnar man ju på samma linje som centern. Skall vi tro på sysselsättningsutredningens uttalande behövs det nu 380 000-400 000 nya jobb, och då blir det alltså fråga om samma mål som centerns. Socialdemokraterna ger mycket dåliga besked om vad de egentligen menar beträffande sysselsättningen. Jag förvånar mig över Ingvar Carlssons anförande. Han talade om att det var nära ett misslyckande när regeringen skulle bildas. Han luftade också en hel del kritiska synpunkter mot regeringen. Ja, det är klart att socialdemokraterna är mycket missbelåtna. De sade i valrörelsen att de borgerliga inte kunde bli eniga om att bilda en regering. Men det bildades en regering, och man skrev ett utförligt regeringsprogram, längre än vad som utarbetats någonsin tidigare. Socialdemokraterna sade vidare att man, om det skulle bildas en regering grundad på de icke-socialistiska partierna, skulle riskera att de sociala förmånerna skulle försämras. Det kunde vara risk för att folkpensionerna skulle sänkas, barnbidragen urholkas osv. Man kan konstatera vad som har skett: folkpensionerna har förbättrats, barnbidragen har höjts och de sociala förmånerna i allmänhet har förbättrats. Icke någon av de olycksprofetior som socialdemokratin kraxade fram innan den borgerliga regeringen kom till har infriats.